Herr talman!

I en interpellation till statsministern ber Jan-Erik Wikström om en redogörelse för dels förhandlingarna mellan Sverige och Algeriet om samarbetet länder emellan och om svenskt bistånd, dels om statsministerns roll i dessa förhandlingar. Vidare har Pär Granstedt i en fråga till statsministern frågat hur han och regeringen i övrigt handlagt frågan om en svensk biståndsinsats i samband med BPA:s förhandlingar med den algeriska staten. Jan-Erik Wikströms interpellation och Pär Granstedts fråga har överlämnats till mig. Jag besvarar de två interpellationerna och frågan i ett sammanhang. Under senare år har det blivit allt vanligare för inte bara vårt lands utan även de flesta länders utrikesrepresentationer att biträda det egna landets företag vid tvister med andra länders regeringar eller företag om betalningar eller tolkningar av kontraktsvillkor. Här har den svenska utrikesrepresentationen en viktig roll att spela — dels genom att ge de svenska företagen råd om förhållanden i det främmande landet, dels genom att i vissa lägen lämna företagen stöd vid överläggningarna med motparten i det ffrämmande landet. Jag vill f. ö. erinra om att ett av syftena med den departementsreform som genomfördes under hösten 1982 var att öka den svenska utrikesrepresentationens slagkraft på det ekonomiska och kommersiella området och på så sätt förbättra stödet och servicen till svenska företag vid utlandsaffärer. Detta är en servicefunktion som i princip står öppen för alla svenska företag och utnyttjas av många, särskilt i u-länder. Att det i stor utsträckning kommit att utnyttjas av byggnadsföretag sammanhänger med att beloppen ofta blir mycket stora och kontraktsförhållandena komplicerade. Den svenska utrikesrepresentationens roll är dock begränsad till att gälla rådgivning och förhandlingsstöd. Den svenska statens representanter har inte fullmakt att i direkta förhandlingar företräda enskilda svenska intressen. När BPA under 1982 hamnade i en tvist med det algeriska ministeriet för vattenfrågor om byggandet av en omfattande bevattningsanläggning i Harrezza var det naturligt att den svenska ambassaden i Alger — på samma sätt som skett i en rad liknande fall — biträdde BPA med att nå en lösning på tvisten. Från både svensk och algerisk sida engagerades resp. ambassadörer i arbetet med att nå fram till en överenskommelse mellan parterna. I arbetet deltog även internationell entreprenadjuridisk expertis. Det förtjänar emellertid att påpekas att den svenska ambassadören i Alger inte hade fullmakt att företräda företaget, och ännu mindre den svenska staten, som över huvud taget inte var part i denna tvist. De successiva ställningstagandena under förhandlingarna skedde hela tiden hos det svenska företaget BPA resp. hos det algeriska ministeriet, som var beställare. Detta utesluter inte att såväl statsministern och utrikeshandelsministern som jag själv vid olika sammanträffanden med företrädare för Algeriet uttryckt förhoppningar om att tvisten skulle kunna lösas på ett för de båda parterna tillfredsställande sätt. Även dylika uttalanden är vanliga i liknande fall. Statsministern, utrikeshandelsministern och jag själv hölls löpande informerade om förhandlingarnas gång av statssekreteraren i utrikesdepartementet, Carl Johan Åberg, som hade i uppdrag att kontinuerligt följa detta ärende. Vid ett tillfälle informerade sig även en av statsministerns medarbetare om läget genom ett särskilt besök i Alger. Men ingen av de här nämnda Uppgörelsen mellan BPA och den algeriska beställaren vid årsskiftet uppnåddes efter ett utdraget och mödosamt förhandlande under hela hösten 1983. Enligt vad jag inhämtat är det således inte riktigt att beskriva denna förhandlingsprocess såsom låst ända fram till slutet på året. Den kännetecknadesi stället av successiva medgivanden från båda parter under förhandlingens gång. Jag övergår nu till att redogöra för de svenska krediterbjudanden som gjorts under senare år till algeriska projekt. Det rör sig om två element, nämligen dels en ram för exportkrediter inom SEK-systemet, dels u-krediter. Inledningsvis vill jag erinra om den ramkredit på 600 milj.kr. som beviljades Algeriet 1980. Denna framförhandlades och undertecknades av AB Svensk Exportkredit och den Algeriska utvecklingsbanken . Den förlängdes till utgången av juni 1982. Ramkrediten var då praktiskt taget helt tagen i anspråk. I december 1982 underströk den algeriske chefen för utrikeshandelssekretariatet, Oubouzar, vid ett besök i Stockholm att möjligheterna för svenska företag att erhålla större projekt i Algeriet skulle underlättas om någon form av gynnsamma krediter ställdes till förfogande från svensk sida. Vid Oubouzars besök kom man överens om att Algeriet skulle sända en delegation till Stockholm för att förhandla om en ny ramkredit. Därefter fördes diskussioner mellan svenska och algeriska myndigheter om olika aspekter av kreditvillkoren. Vid den svensk-algeriska blandkommissionens möte i Alger i september 1983 — vilket hölls inom ramen för 1974 års avtal om ekonomiskt, industriellt, vetenskapligt och tekniskt samarbete — bekräftade parterna ånyo att man snarast borde sammankalla en tjänstemannagrupp i syfte att söka uppnå en för båda sidor acceptabel lösning av kreditfrågan.

En delegation från det algeriska finansdepartementet besökte slutligen Stockholm i februari i år för att med AB Svensk Exportkredit i detalj diskutera förutsättningarna för en ny ramkredit. En sådan avböjdes emellertid från algerisk sida med hänvisning till att man sade sig kunna erhålla bättre villkor från andra länder. Härmed övergår jag till att tala om den biståndsfinansierade verksamheten. Parallellt med det kommersiella och ekonomiska samarbetet har sedan länge utvecklingssamarbete bedrivits mellan Sverige och Algeriet. Det har under senare år fått formen av tekniskt samarbete och handläggs på svensk sida av BITS — beredningen för internationellt tekniskt samarbete. Detta samarbete som förutom stöd till utbildningsinsatser bl.a. även innefattar stöd till förinvesteringsstudier samt institutionssamarbete har i fråga om Algeriet under perioden 1975-1983 uppgått till ca 10 milj.kr. inom biståndsbudgeten. U-kreditsystemet infördes 1981. BITS fick då i uppdrag att bedöma, mot bakgrund av vissa generella riktlinjer, vilka projekt som kunde anses möjliga att stödja med u-krediter. Beredningens beslut grundar sig på en bedömning av varje projekts utvecklingseffekt. Utfästelser om u-krediter till Algeriet har lämnats alltsedan u-kreditsystemet infördes. Totalt har nio utfästelser om u-krediter lämnats till Algeriet. Utfästelse innebär dock inte inom vårt system för u-krediter detsamma som slutligt åtagande. Ett sådant sker först då kontrakt träffats mellan en svensk och i detta fall en algerisk partner, i regel företag i de båda länderna. Av de nio utfästelserna har sex krediterbjudanden ej lett till affär och därför efter hand avskrivits. Hittills har endast en u-kredit rörande ett projekt för tillverkning av fiskebåtar blivit slutligt avtalad. Kreditbeloppet är 14,5 milj.kr., varav gåvoelementet uppgår till 2,4 milj.kr. Under de diskussioner som förts med Algeriet om möjligheterna att erhålla u-krediter har det hela tiden uttryckligen klargjorts från svensk sida, såväl i UD:s instruktioner som i ambassadörens brevväxling, att handläggningen av eventuella u-krediter till Algeriet skulle följa de normala rutinerna, vad gäller både villkor och tidpunkt för utbetalningarna. I samband med förhandlingarna i februari med Svensk Exportkredit om en ny ramkredit förde den algeriska delegationen diskussioner med BITS om u-krediter. BITS och det algeriska finansministeriet undertecknade därvid ett gemensamt protokoll, vari man som en rimlig prognos angav att svenska projekt med Algeriet under de närmaste 3-4 åren skulle kunna erhålla u-krediter till ett belopp av 600-650 milj.kr. och med ett subventionselement på ca 250 milj.kr. I detta belopp skulle dock inräknas de krediter som kunde bli resultat av redan gjorda utfästelser. Härmed avses två utfästelser om u-krediter som gjorts till ett sammanlagt belopp av ca 350 milj.kr., vari ingår ett gåvoelement på ca 130 milj.kr. Dessa utfästelser har emellertid ännu inte resulterat i slutliga åtaganden, eftersom förhandlingar om dessa affärer inte har avslutats. I sammanhanget kan understrykas att Algeriet inte intar någon särställning i fråga om omfattningen av samarbetet genom u-krediter. Exempelvis har kreditutfästelser gjorts till Egypten och Tunisien på vardera drygt 200 milj.kr., till Indien på drygt 300 milj.kr. och till Kenya på nära 400 milj.kr. När det gäller frågan om det finns något samband mellan kreditgivning på förmånliga villkor och lösandet av BPA:s mellanhavande med den algeriska staten är svaret nej. Handläggningen av u-krediterna har skett på normalt sätt av BITS och inom ramen för det löpande samarbetet mellan Sverige och Algeriet. Vad slutligen beträffar de skrivelser som den svenska ambassaden överlämnat till algeriska vederbörande är det med hänsyn till bestämmelserna i sekretesslagens 2 kap. 1§ inte möjligt att offentliggöra dessa dokument, då dessa innehåller uppgifter som angår Sveriges förbindelser med annan stat.

Herr talman! Under hösten 1983 innehöll tidningen Expressen uppgifter om att det fackföreningsägda BPA hade råkat i allvarliga svårigheter i Algeriet. BPA var så illa ute att risken för en konkurs var stor. Oenighet hade uppstått mellan beställaren, algeriska staten, och BPA om skuldfrågan när det gällde förseningar av ett dammbygge som BPA hade åtagit sig. Uppenbarligen hade BPA slutit ett dåligt avtal utan de återförsäkringar som normalt skall finnas, om det skulle uppstå problem med underleveranser. Företagets ekonomiska bas tålde inte den belastning som höll på att bli verklighet på grund av händelserna i Algeriet. De merkostnader som BPA ansåg att man förorsakats av algerierna uppgick till 160 miljoner svenska kronor. Algerierna vägrade att betala. Krisen blev allvarlig för BPA. Detta, herr talman, är fakta. De kan lätt vidimeras genom den hemliga promemoria som upprättades av BPA:s revisor Hans Edhammar. I detta läge sker en rad saker som är ägnade att väcka förvåning och som är orsaken till att jag interpellerat utrikesministern i ärendet, och jag ber att få tacka för det svar som jag just har fått. Den 2 november 1983 reser Stefan Norén, sakkunnig i statsrådsberedningen, på den svenske statsministerns uppdrag till Algeriet för att informera sig och statsministern om förhandlingsläget mellan algeriska staten och BPA. Resan skedde i största hemlighet. Varken utrikesdepartementet eller dess speciella handelsavdelning informerades. Detta är ju i och för sig inte helt ovanligt när det gäller statsministerns förbigående av utrikesledningen, men det är ändå anmärkningsvärt. Norén satte inget på papper, uppenbarligen av rädsla för att något skulle läcka ut. Han rapporterade muntligt till statsminister Palme personligen. Man skulle ändå kunna utgå från att en sådan här resa, som företas på statsministerns uppdrag under ett par dagar, avkastar någon form av skriftlig dokumentation, men så skedde alltså inte. Man behöver inte vara någon Einstein för att räkna ut varför de agerande var noga med att undvika papper i den här affären. Sedan trappas förhandlingarna upp. Det är bråttom. Den 14 november anländer Algeriets ”utrikeshandelsminister” Ali Oubouzar till Stockholm. Han träffar BPA:s förhandlingsdelegation. Dagen därpå träffar han Stefan Norén, statsrådsberedningen, statssekreterare Carl Johan Åberg och den svenske ambassadören i Alger, Jean-Christophe Öberg. Man diskuterar helt naturligt BPA. Dagen därpå äter samma gäng lunch. Man diskuterar fortfarande BPA. Under eftermiddagen träffar Oubouzar Olof Palme. Där talar man, för att citera statsministern, om ”önskvärdheten att utveckla handelsförbindelserna mellan Sverige och Algeriet”. Enligt en kommuniké från Olof Palme i april i år medger han att han i samtal stött BPA i ”deras strävan att komma till en uppgörelse”. Jean-Christophe Öberg ligger inte på latsidan. Till sin algeriske kollega i Stockholm, ambassadör Hamdami, skriver han ett svassande brev som innehåller en försäkran om att hans varma känslor för Algeriet delas på högsta nivå i Stockholm, underförstått hos den svenske statsministern. Han hoppas också att man en gång för alla skall kunna ”dra ett streck över denna betungande affär”. Och han talar i ett annat brev om sitt ”mandat” i förhandlingsarbetet— ett brev daterat den 10 november 1983. Det skalli detta sammanhang noteras att utrikesministern för några minuter sedan sade — två gånger — att den svenske ambassadören i Algeriet inte hade något mandat att förhandla, vare sig för svenska staten eller för BPA. Men, herr talman, detta är inte nog. Öberg börjar gå upp i varv. Nu skickas det ett brev direkt till den algeriske utrikeshandelsministern Oubouzar. Detta brev — som omedelbart hemligstämplas av utrikesdepartementet — inleds med en hänvisning till statsminister Palme och hans positiva inställning till att en uppgörelse träffas, så att mottagaren skall förstå att Öberg handlar på statsministerns uppdrag och att mottagaren skall ha klart för sig att detta är något som är förankrat hos statsministern och därmed också hos den svenska politiska ledningen. I det här brevet erbjuder Jean-Christophe Öberg en ramkredit till Algeriet. Den skulle uppgå till en miljard kronor och — notera detta — till vanlig exportkreditränta. Men en gåvodel skulle också finnas med — på 250 milj.kr.! Jämför då, herr talman, de 160 milj.kr. som man just förhandlar om för BPA:s del, och som algerierna inte vill betala men som är en förutsättning för att BPA, enligt dess egen revisor, skall undvika en total konkurs. Här handlar det tydligen om att visa att vad man förlorar på gungorna kan man ta igen på karusellen. Uppenbarligen har emellertid Öberg varit litet för snabb i vändningarna och redan från början visat alla förhandlingskort. Tydligen var det inte, såvitt jag kan förstå, meningen att Öberg direkt skulle gå så långt och visa hur långt man kunde sträcka sig redan i det första förhandlingsbudet. Men det meddelade han alltså direkt sin algeriske motpart. Öberg skriver den 2 december ett nytt brev till Hamdami, som sköter förhandlingarna i Stockholm för Algeriets räkning, och understryker för denne att den svenske statsministern fäster stor vikt vid att frågan om ersättning för BPA:s fordringar när det gäller Algeriet för utförda arbeten löses. Det handlar alltså, herr talman, återigen om de 160 miljonerna. I sammanhanget kan också nämnas att BPA:s styrelseordförande Bertil Whinberg uppger för Expressen att han bett Olof Palme om hjälp, med hänvisning till dennes kontakter. Den 7 december sammanträder styrelsen för BITS, beredningen för internationellt tekniskt samarbete. Då får styrelsen — som är kanslihusdominerad — besked om, och det visste man inte tidigare, att Öberg har lovat Algeriet en stor kredit. Ingen känner till brevet från Öberg och löftet om kredit. Ingen har blivit konsulterad. Man konstaterar att brevet är behäftat med tekniska felaktigheter. Öberg har tydligen varit angelägen om att handla diskret och inte vågat samråda med någon som behärskar sakfrågorna vad gäller kreditberedning, utan man får rätta till de felaktigheter som Öberg har gjort sig skyldig till när det gäller teknikaliteter. Men man kan inte göra särskilt mycket. Trots att man är emot ramkrediter är det bara att acceptera det hela, eftersom brevet är avsänt och statsministern har ställt sig som garant. Men nu blir det dessutom en kredit på villkor som är långt förmånligare än den avsedda SEK-krediten — en kredit som normalt löper med 11-12 26 ränta. Nu blir det en annan typ av kredit, och man är nere i 34 96 ränta. Det här är uppenbarligen någonting som man har krävt från algerisk sida för att man skall kunna hjälpa BPA undan en konkurs. Självfallet är man från svensk sida villig att se till att det blir den här våldsamma ökningen av räntesubventionen för att rädda BPA. Också detta är obestridliga fakta som tydligt framgår av akterna i målet. BPA:s styrelse kan sammanträda den 14 december och får beskedet att saken är klar. En uppgörelse med Algeriet är nära — konkurs undviks. Jean-Christophe Öberg skriver den 21 december till Oubouzar och bekräftar att löftet gäller och att allt är klart — också formellt — från svensk sida. Brevet hemligstämplas naturligtvis omedelbart på UD. I januari kan BPA sedan träffa det slutgiltiga formella avtalet med Algeriet. z Herr talman! Det här är historien om BPA:s, den svenske statsministerns och Jean-Christophe Öbergs aktiviteter för att rädda det fackföreningsägda BPA undan en konkurs. Jag vill, herr talman, till detta foga några kommentarer. 1. Det kan inte anses vara normalt att statsministern och delar av det socialdemokratiska etablissemanget engagerar sig så aktivt som skett för att rädda ett enskilt företag. Även om man ibland ställer upp för företag — vilket i och för sig är utmärkt och förtjänar allt stöd — är engagemanget för att rädda BPA undan konkurs unikt; det finns inte någon motsvarighet till ett sådant agerande när det gäller att hjälpa andra företag i motsvarande situation. 2. Räddningsaktionen har skett under stort hemlighetsmakeri. Man har strävat efter att hålla icke socialdemokrater — som normalt i tjänsten skulle ha haft befattning med ärendet — utanför. 3. Även om man räddat BPA, har det skett på de svenska skattebetalarnas bekostnad. Det 'har blivit dyrt — därför att algerierna har varit tuffare förhandlare och därför att BPA:s satsning i Algeriet skedde på lösa boliner och utan ett kontrakt som kunde rädda BPA ur den situation som man borde ha förutsett skulle kunna uppkomma. 4. Kreditlösningen har skett utan att det organ — BITS — som normalt skall handlägga ärenden av det aktuella slaget informerats innan saken var ett faktum. 5. Den lösning man valt — med ramåtaganden — har tidigare, så långt det varit möjligt, undvikits från BITS sida. Det framgår av uttalanden som gjorts i pressen. 6. Ambassadör Öberg har i samråd med statsministern direkt deltagit i förhandlingsarbetet och givit Algeriet stora löften under förutsättning att BPA räddades. 7. I slutet av november var läget förtvivlat för BPA. Den 7 december får BITS på sitt bord ett brev från Öberg — med en hänvisning till Olof Palmes stöd — som utlovar stora pengar till Algeriet. Strax därefter är BPA räddat. Klausalsambandet framstår som alldeles klart. 8. Trots att det sägs i interpellationssvaret att Öberg inte förhandlade för BPA är det hela tiden han som skriver de viktiga breven, och det är han som utlovar en kredit på 1 miljard kronor. Om man inte med uttrycket ”löften om en kredit på en miljard kronor” avser deltagande i förhandlingar, undrar jag om vi inte skall använda andra uttryck i fortsättningen för vad som menas med ordet förhandling. 9. De handlingar som finns i ärendet hemligstämplas av UD — även sådana handlingar som omöjligen kan skada förhållandet till ffrämmande makt. Herr talman! Sällan har en händelsekedja framstått så klart som i affären BPA-Algeriet. BPA måste räddas till varje pris. Företaget fick inte gå i konkurs. Trots att BPA uppenbarligen inte behärskade situationen och trots att företaget gjort en rad tabbar, stannade man för bedömningen att den politiska belastningen skulle bli alltför stor om BPA fick sig en smäll. Statsministern bedömde det då som nödvändigt — för att inte stöta sig med en mäktig del av den socialdemokratiska maktapparaten — att gripa in. Skattebetalarnas pengar fick komma till användning. Den svenska ambassadören i Alger, herr Palmes partivän, var mer än villig att ställa upp och gick utanför de spelregler som bör gälla i sådana här sammanhang. Herr talman! Vi skall inte glömma bort att just under den period som BPA-affären utspelades rasade löntagarfondsdebatten som mest i Sverige. Det var strax innan beslutet om införandet av löntagarfonderna fattades här i kammaren. Ett fallissemang för BPA under hösten skulle ha varit djupt olyckligt för socialdemokraterna. Det är en av förklaringarna — kanske den viktigaste förklaringen — till dessa osedvanliga räddningsaktioner. F.n. behandlar utrikesutskottet frågan. Dessutom är frågan anmäld för granskning i riksdagens konstitutionsutskott. Vi får avvakta de slutsatser som detta utskott kan komma att dra. Jag förutsätter att utskottet får tillgång till allt material som kan behövas vid granskningen. Redan nu finns det emellertid anledning att slå fast att BPA-affären visar vilka enorma risker som föreligger när företagande och politik vävs samman så intensivt som i det här fallet. Denna sammankoppling har lett till en handläggning som förtjänar att lyftas fram i ljuset. Det är värdefullt att Expressen gjort det. För den som sätter sig in i affären framstår orsakssambanden som osedvanligt klara och samtidigt som skrämmande. Herr talman! Avslutningvis några frågor till utrikesministern. Trots det utförliga interpellationssvaret finns det nämligen några saker som fortfarande är oklara. För det första: Kan utrikesministern redogöra för vilka samtal om BPA som han förde vid sitt besök i Algeriet i april 1984? För det andra: Anser utrikesministern det vara rimligt att en ambassadör tillsammans med statsministern utlovar stora krediter utan att underrätta det organ som handlägger frågor av detta slag, nämligen BITS? För det tredje: Är det korrekt att säga, som utrikesministern gör i interpellationssvaret, att handläggningen av u-krediterna normalt sköts av BITS när organet i fråga inte ens informerats? För det fjärde: Har hela regeringen på något sätt under den tid som förhandlingarna med BPA och Algeriet pågick informerats om detta?

Herr talman! Tack för det utförliga svaret, som utrikesministern har gett på min interpellation till statsministern. Jag delar regeringens uppfattning att ett svenskt byggföretag som råkar i svårigheter i ett annat land bör få hjälp både av regeringen och, om så erfordras, av Sveriges ambassad i landet. Av utrikesministerns redogörelse framgår emellertid att det i det här aktuella fallet är fråga om många säregna sammanträffanden i tid och rum. Samtidigt som förhandlingar pågår om BPA:s fordran på den algeriska staten inleds förhandlingar om svenskt bistånd till Algeriet. Samtidigt som Sveriges ambassadör söker hjälpa BPA gentemot den algeriska staten lovar samme ambassadör jättekrediter till Algeriet. Samtidigt som BPA med stöd av svenska regeringsledamöter söker kräva ut 160 miljoner av den algeriska staten erbjuder Sveriges ambassadör 250 miljoner som gåva till Algeriet. Det finns här skäl att ställa ett antal frågor: Hade det inte varit lämpligare att avvakta med kreditförhandlingarna till dess affären BPA slutförts? Hur kan det komma sig att regeringens eget fackorgan, BITS, inte var informerat om löftena om krediter? Anser utrikesministern att u-krediter skall utlovas på det sätt och i den omfattning som här har skett? Till sist: Har Sveriges ambassadör i Algeriet i detta ärende handlat helt efter instruktioner från utrikesdepartementet?

Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min fråga. När de här u-krediterna infördes 1981, på förslag av den dåvarande icke-socialistiska regeringen, mötte de en storm av kritik från socialdemokratiskt håll. I biståndsdebatten 1981 var anklagelserna mot den dåvarande regeringen och riksdagsmajoriteten för kommersialisering av biståndet ett huvudnummer från den socialdemokratiska oppositionen. Denna kritik var i hög grad orättvis. När man utformade förslaget om u-krediterna var det helt klart att det var fråga om krediter och biståndsinsatser som skulle gå till projekt med utvecklingseffekt, projekt som överensstämde med de svenska biståndspolitiska målen. Detta innebar också att man var helt på det klara med att utfästelser om u-krediter skulle göras efter bedömning av projektens utvecklingseffekt i varje enskilt fall. Sådana utfästelser skulle alltså inte ha karaktären av generella gåvolöften till olika regeringar. Tanken att bistånds löften skulle kunna användas för att påverka känsliga förhandlingar i en för svenska företag i u-länderna gynnsam riktning hade naturligtvis inte kommit upp i det här sammanhanget. Nu är vi i den situationen att en misstanke om att kreditoch biståndslöften har använts just för att gynna svenskt företag i ett u-land har kommit upp. Den regering det gäller består dessutom av företrädare för det parti som tidigare var så oerhört indignerat över den kommersialisering av biståndet som u-krediterna skulle innebära. Den här misstanken, herr talman, är särskilt allvarlig eftersom det gäller ett företag som står regeringspartiet mycket nära. Mot den bakgrunden är det viktigt med ett klarläggande av den här affären och om möjligt ett vederläggande av misstanken. Tyvärr innebär inte det i övrigt mycket innehållsrika svaret något vederläggande av denna misstanke. Det kvarstår en lång rad stora frågetecken vad gäller hur detta har skötts. Det är oklart vilken karaktär det förhandlingsstöd som svenska ambassaden gav till BPA egentligen hade. I svaret är utrikesministern mycket angelägen om att tona ned den roll som den svenska ambassadören spelade i dessa överläggningar. I sin iver att få den svenska ambassadörens insats att framstå som så blygsam som möjligt går utrikesministern så långt att han inte bara säger att ambassadören inte hade fullmakt att företräda företaget, utan han hade enligt svaret inte heller fullmakt att företräda den svenska regeringen. Jag måste säga att det är ett ganska sensationellt påstående att en ambassadör deltar i förhandlingar med regeringen på sin stationeringsort och då inte företräder den svenska regeringen. Jag frågar i all stillhet: Vad företrädde egentligen Jean-Christophe Öberg i de överläggningar som han förde med den algeriska regeringen, om han inte företrädde den svenska regeringen och naturligtvis inte heller företaget? Drev han överläggningarna i något slags personlig kapacitet? Det är ett av frågetecknen. Ett annat frågetecken gäller naturligtvis Stefan Noreéns resa. Först vill jag fråga: Var det nödvändigt för statsministern att skicka en speciell representant ner till Algeriet enbart för att informera sig om den här affären? Fungerar de normala informationskanalerna så dåligt att Sveriges statsminister inte kunde få tillräckliga informationer om denna affär via den svenska ambassaden och de normala utrikeskanalerna? För det andra frågar jag: Varför behövde detta besök, som alltså enligt uppgift enbart var av informativ karaktär, omges med så stort hemlighetsmakeri att man på utrikesdepartementet, enligt egen utsago, inte kände till resan, och att det inte finns ett enda papper som dokumenterar vad som egentligen förevar under Stefan Noreéns besök i Algeriet? Den stora frågan gäller ändå naturligtvis vad som var den egentliga orsaken till detta exceptionella kreditoch biståndslöfte, som gavs mitt under BPA-förhandlingarna, om det inte var att just påverka dessa BPA-förhandlingar. Det handlar alltså om ett löfte om en gåva på en kvarts miljard svenska kronor till ett land som inte är huvudmottagarland för svenskt bistånd. Det är ett extremt stort gåvolöfte inom ramen för u-krediterna. I interpellationssvaret pekar man visserligen på andra länder som har fått liknande löften, men det rör sig där om andra belopp. För de länder som närmast kan jämföras med Algeriet när det gäller förhållandet till den svenska biståndspolitiken, nämligen Egyptien och Tanzania, som inte heller är huvudmottagarländer för svenskt bistånd, handlar det om ett totalt kreditbelopp på 200 milj.kr. Det skall jämföras med de 600 miljonerna till Algeriet. Indien och Kenya, som också nämns, kommer inte upp i samma nivå som denna utfästelse till Algeriet, men de är programländer för svenskt bistånd. Det andra anmärkningsvärda, förutom gåvans och kreditens storlek, är att de tycks ha karaktären av ett generellt löfte. Som jag sade tidigare har en viktig utgångspunkt för u-krediterna varit att de har varit knutna till konkreta projekt. När ett svenskt företag går in i förhandlingar med en motpart i ett u-land kan man få en utfästelse om en kredit. I det här fallet har det alltså varit fråga om ett generellt löfte om en ramkredit, som man tydligen skulle kunna få ropa av när något projekt blev aktuellt. Visserligen beskrivs det senare som en prognos — men en prognos som man förhandlar sig till och som sätts på papper i en överläggning mellan en svensk myndighet och den algeriska regeringen får naturligtvis karaktären av ett löfte. Och det lär ha föregåtts av utfästelser från den svenska ambassadören. Detta har dessutom skett utan att BITS har haft möjlighet att pröva krediten och biståndslöftet ur biståndssynpunkt. Den normala gången — där alltså BITS skall pröva varje sådan här utfästelse med hänsyn till dess utvecklingsfrämjande effekt — har här åsidosatts. BITS styrelse fick på omvägar höra talas om löftet när det redan var givet. Den stora frågan är alltså: Varför denna exceptionella kreditutfästelse och detta exceptionella biståndslöfte mitt i BPA-förhandlingarna, om de inte var avsedda att påverka dessa förhandlingar? Till sist vill jag beröra den mycket stora grad av hemlighetsmakeri som kännetecknar hela den här affären. Såsom Anders Björck redan tidigare påpekat har hemligstämpeln använts i en omfattning som rimligen överskrider vad som är normalt i sådana här sammanhang. Vi har hemlighetsmakeriet kring Stefan Noreéns löften. När utrikesutskottet har begärt handlingar från utrikesdepartementet har det omgetts med sekretesskrav som överskrider vad som är normalt i dylika sammanhang. Jag hart.o.m. fått uppgift om att inte alla relevanta handlingar har överlämnats från utrikesdepartementet till utrikesutskottet och att motivet för detta skulle vara att man var rädd att utrikesutskottets ledamöter skulle läcka. — Det skulle vara intressant att få en kommentar från utrikesministern också om huruvida detta är riktigt. Det finns alltså, herr talman, en mängd frågetecken. Man frågar sig på punkt efter punkt: Varför denna egendomliga handläggning? Varför detta egendomliga sammanfallande av händelser i tiden? Tyvärr har vi inte fått någon klarhet. Misstanken att svenskt bistånd har använts på ett otillbörligt sätt för att gynna ett enskilt svenskt företags intressen i en känslig förhandlingssituation kvarstår. Det är beklagligt, herr talman, eftersom sådant bidrar till att undergräva förtroendet för svenskt bistånd.

Herr talman!

Pär Granstedt säger att han misstänker det. Anders Björck — med lägre krav på logik och kausalsammanhang — säger att han vet att det är på det sättet. Jag vill med skärpa framhålla att detta är två samtidiga händelser. Den ena: vi har ett normalt samarbete med Algeriet. Den andra: vi biträder ett svenskt företag, likaväl som vi skulle biträda en svensk enskild person, som behöver hjälp i ett fträmmande land. Uppgifterna om BPA:s svårigheter förra året som fanns i en del tidningar är väsentligt överdrivna. BPA var inte på något sätt i den situationen att företagets existens skulle kunna hotas. Man har här varit alldeles för konspirativ. Jag vill upprepa vad jag framhöll i mitt tidigare anförande: Vårt samarbete med Algeriet är långsiktigt. En tidigare ramkredit har löpt ut, och vi har därefter träffat överenskommelse om ytterligare en ramkredit. Det har idet sammanhanget klargjorts att för den händelse affärer som innehåller ett utvecklingsmoment görs upp, kan det också bli fråga om en mjuk kredit. Det kan leda till att man på ett antal års sikt kanske kan komma upp till 250 milj.kr. i gåvobistånd. En sådan kredit är Algeriet särskilt lämpat att få. Våra huvudmottagarländer är däremot i allmänhet inte kreditvärdiga — där måste vi lämna ett fullständigt gåvobistånd. Algeriet har en gång tidigare varit ett huvudmottagarland, men när landets ekonomi förbättrats har det fått lämna den positionen men kan i stället få krediter, vilket också andra kreditvärdiga länder i tredje världen kan få. BITS har varit inkopplad på detta ärende från första början — från det att den nya regeringen tillträdde hösten 1982 — då man hade överläggningar med Algeriets regeringsrepresentanter. Det kan inte vara någon överraskning att det med Algeriet skulle kunna göras affärer som innehåller biståndselement. Om det skall bli en u-kredit avgörs i varje särskilt fall av BITS.

De företag från Sverige som har affärer med Algeriet och som kan tänkas komma i fråga är ASEA, Ericsson, Skånska Cement, för att nämna några. Det är våra vanliga storexportörer, både till industrivärlden och till tredje världen. Man ställer verkligen orimliga krav när man menar att förhandlingarna om en ramkredit med Algeriet liksom resonemangen om u-krediter som skulle kunna utgå borde ha fått vänta i avvaktan på att BPA-affären hade avslutats. BPA-affären är en särskild affär. Den grundar sig på en överenskommelse som vid mitten av 1970-talet träffades mellan företaget och den algeriske beställaren. Den omfattar en utomordentligt viktig dammbyggnad och allmän bevattningsanläggning. Projektet har blivit dyrare än man tänkte sig. Därmed skiljer sig inte detta byggnadsprojekt från sådana som förekommit i vårt välutvecklade land, där inte alltid vare sig tider eller kostnader kunnat hållas. Det har lett till att det uppstått en tvist mellan företaget och beställaren. De svenska myndigheterna, alltifrån regeringsdepartement i Sverige — och, vad det beträffar, även statsministern — till vår myndighet i Algeriet, har verkat för att denna tvist skulle biläggas. Vår ambassadör i Algeriet har inte företrätt företaget, men han har varit en förlikningsman mellan parterna. Det anser jag att en statens ämbetsman väl kan vara. Han har arbetat för att komma fram till en uppgörelse mellan BPA och beställaren. En sådan uppgörelse har så småningom nåtts. Arbetet på den uppgörelsen har inte lagts ned, därför att förhandlingar samtidigt förts i blandkommissionen om ett fortsatt samarbete eller därför att förhandlingar förts med BITS. Påståendena att utfästelser har gjorts är inte riktiga. Vi har sagt att om svenska företag kan leverera byggnader, sjukhus, skolor eller någonting annat som kan anses ha ett utvecklingsinnehåll, kan också en gåvokredit förekomma. Det är BITS uppgift att pröva varje enskilt sådant fall, och BITS rättigheter är inte på något sätt trädda för nära. BITS var med på blandkommissionens möte och kände väl till dessa frågor från början. Påståendet att vi inom utrikesdepartementet skulle ha hållit tjänstemän som är misstänkta för att inte vara socialdemokrater utanför är ett förolämpande påstående, som jag inte ser någon skyldighet att bemöta. Jag vill bara konstatera kvaliteten på debatten. Jag vill också påpeka att förhandlingarna med BPA väsentligen förts och avslutats under det här året. De har lett till ett som jag hoppas gynnsamt resultat. De kommer kanske också att leda till att BPA kan fortsätta och åta sig nya arbeten där nere. Jag gjorde för ett par veckor sedan ett besök i Algeriet och träffade då ett stort antal regeringsledamöter. Jag ville sätta mig in i den här saken innan jag svarade inför kammaren.

Jag fick svaret från Oubouzar att man var fullkomligt på det klara med detta.

Fru talman! I den här affären finns det en lång rad ovedersägliga fakta — brev och dokument som delvis varit publicerade, som delvis är hemligstämplade men som åtminstone kommer att komma till utrikesutskottets och konstitutionsutskottets kännedom. I intet fall har utrikesministern här i dag kunnat leda i bevis att några av dessa dokument skulle vara felaktiga eller ge någon felaktig bild eller att de skulle vara lösryckta ur sitt sammanhang. På punkt efter punkt har det visat sig att den beskrivning som givits i massmedia och den beskrivning som vi gjort här mycket väl kan styrkas. Sedan fattas det några pusselbitar. När massmedia började intressera sig för denna affär och man märkte att det började osa katt, blev man försiktigare. Dokument har, som utrikesministern väl vet, kommit på drift. Uppenbarligen har det utgått någon form av instruktion — jag förmodar muntlig — om att man skall vara försiktig med papper som kan komma till massmedias, utrikesutskottets eller konstitutionsutskottets kännedom. Och när statsministern har skickat en av sina närmaste medarbetare till Algeriet för att informera sig om läget, så torde det ändå vara en normal ordning att en statstjänsteman som arbetar för statsministern lämnar någon form av sammanfattande promemoria om sina iakttagelser. Så har icke skett. Utrikesministern kan väl inte påstå att detta är ett normalt handlingssätt. Det är det definitivt inte, och det finns inga paralleller till detta. Sedan påstår utrikesministern att det inte alls var någon kris för BPA, och faller därvid in i rollen som någon sorts advokat för ett honom och hans — nyblivna — parti närstående företag. Men det räcker väl i så fall med att citera vad BPA:s egen revisor, auktoriserade revisorn Edenhammar, skriver i sin revisionspromemoria.

Förlusterna kommer troligen att bli betydande. Enligt de erfarenheter man har av liknande situationer talar allt för att det kommer att gå på det sättet.” Det är BPA:s egen revisor som gör detta konstaterande. Men utrikesministern har tydligen bättre kunskaper om BPA, för han kan stå här i riksdagens talarstol och säga att det inte alls var någonting farligt utan ”någonting som en svensk tidning hade fått för sig”. Jag tycker nog att det visar kvaliteten på debatten — och kvaliteten på de försök att rädda BPA som utrikesministern nu gör. Utrikesministern säger sedan att allt har gått normalt till, att det här är en normal handläggning. Men hur kan man påstå att detta är en normal handläggning, när utrikesministern själv inte hålls informerad, när statssekreteraren på UD:s handelsavdelning, Åberg, inte hålls informerad om förhandlingarna förrän på ett sent stadium, när man inte, enligt egen utsago, ens får reda på att statsministern skickar en av sina medarbetare till Alger för att underrätta sig om läget? Utrikesdepartementet hålls utanför detta. Och hur kan utrikesministern stå här i dag och säga att det här är ett normalt sätt att hjälpa företag? Är det normalt att statsministern gång på gång intervenerar, träffar de berörda förhandlarna, skickar en av sina närmaste medarbetare i en hemlig mission, att utrikesdepartementet ger den svenske ambassadören Öberg instruktioner i det här särskilda fallet, att man uppenbarligen utser honom till någon sorts förlikningsman? Och är det normalt att förlikningsmannen har 1 miljard i kreditlöfte — varav 250 miljoner i gåvobistånd — i fickan? Är det någonting som man brukar ge svenska ambassadörer numera, när de skall ut och rädda svenska företag som har råkat i klister? Och är det normalt, fru talman, att det biståndsorgan, BITS, vars pengar det handlar om, får reda på att statsministern och Jean Christophe Öberg har lovat Algeriet 1 miljard, varav 250 miljoner i gåvobistånd, samma morgon som beslutet skall fattas i BITS styrelse? Nej, fru talman, jag tycker nog att det här finns ett alldeles klart samband. Det råder inget som helst tvivel om att man från den socialdemokratiska regeringens sida har lagt den stora hemligstämpeln på, så mycket man har kunnat. Man har försökt täta alla läckor — och vi vet ju att det finns en ambition att göra det. Man har sett till att bara pålitliga personer har varit informerade och deltagit i förhandlingarna, och man har satsat mycket stora pengar.

Fru talman! Jag ställde fyra frågor till utrikesministern. För det första: Hade det inte varit lämpligare att avvakta kreditförhandlingarna, tills affären BPA hade slutförts? Här fick jag väl det indirekta svaret att det enbart rörde sig om ett tidssamband. Det gällde två samtidiga händelser, som inte hade något inbördes samband. Jag lämnar åt var och en att bedöma om det verkligen förhåller sig på det sättet. För det andra: Hur kan det komma sig att regeringens eget fackorgan BITS inte var informerat om löftena om krediter? Utrikesministern säger att BITS har varit inkopplat från första början. Detta innebär att ord står mot ord. De som företräder BITS har gett en helt annan version. Någon ger på denna punkt ett oriktigt besked. För det tredje: Anser utrikesministern att u-krediter skall utlovas på det sätt och i den omfattning som här har skett? Jag tolkar utrikesministerns svar så, att det har skett i enlighet med riksdagens intentioner. Jag bestrider detta. Avsikten med u-krediterna har aldrig varit att ge något slags landramar till vissa länder, utan det har gällt att ge utfästelser om mjuka krediter till bestämda företag och projekt. För det fjärde: Har Sveriges ambassadör i detta ärende handlat helt efter instruktioner från utrikesdepartementet? Jag tolkar utrikesministerns svar så, att han helt och fullt tar ansvaret för vad Sveriges ambassadör har sagt och gjort i detta ärende.

Fru talman! Utrikesministern sade i sin replik återigen att det inte finns något samband mellan de båda affärerna och att det är alldeles för konspiratoriskt att tro på ett samband. Det är klart att utrikesministerns påstående kanske skulle kunna ha något slags trovärdighet — kanske riktigt bra trovärdighet — om affären med u-krediterna verkligen hade framstått som fullt normal, dvs. om det hade rört sig om en normal omfattning och en normal handläggning. Jag skall kanske inte gå så långt att jag säger att man över huvud taget inte skall kunna diskutera u-krediter samtidigt som ett svenskt företag är inblandat i känsliga förhandlingar. Men eftersom utfästelsen — om jag får använda det ordet — har en sådan omfattning och det hela har handlagts på det här sättet, är det mycket svårt att befria sig från den mycket starka misstanken att det finns ett klart samband. Nu vill utrikesministern tona ned gåvolöftena så mycket som möjligt: det handlar bara om prognoser som har nämnts. Det är den sista versionen.

Även om detta inte absolut innebär en låsning vid 250 milj.kr., måste det uppfattas som en utfästelse i Algeriet. Jag har väldigt svårt att förstå hur algerierna skulle kunna tolka det på något annat sätt. Man kan inte säga att det är att göra en prognos när den svenska ambassadören skriftligen instruerats av utrikesdepartementet att lämna meddelande om dessa belopp. Det rör sig vidare om insatser av en storleksordning som är ovanlig. Det rör sig också om en handläggning som är ovanlig, eftersom man på förhand talar om rambelopp när det gäller detta bistånd, helt i strid med de principer som normalt är gällande i fråga om u-krediter. Till detta kommer det allmänna hysch-hysch som präglar handläggningen av affären, vilket vi har kommenterat tidigare. Utrikesministern gick inte in på den frågeställning jag tog upp i slutet av mitt anförande, nämligen huruvida utrikesdepartementet har lämnat alla relevanta handlingar till utrikesutskottet. Jag har fått uppgifter om att så inte skulle vara fallet. Det kunde vara bra att få ett klart besked på den här punkten från utrikesministern: Har alla relevanta handlingar i ärendet lämnats till utrikesutskottet eller inte?

Fru talman! Alla relevanta handlingar har översänts till utrikesutskottet. Öm utskottets borgerliga ledamöter har en önskan att formera utskottet som ett extra konstitutionsutskott, må det vara hänt. Vi tänker inte behandla utrikesutskottet på annat sätt än konstitutionsutskottet. Utskottet kommer att få alla handlingar — något annat vore oss fullkomligt främmande. Anders Björck sade i sitt inlägg att han på punkt efter punkt skulle ha haft rätt. Jag hade kanske i all anspråkslöshet vågat hoppas att man på någon punkt hade fått veta var dessa korrekta uppgifter förelåg. Jag kan inte se att något av det Anders Björck nämnde har med den här saken att göra. Låt mig inledningsvis också erinra om ett annat förhållande. År 1982 hade Sverige ett underskott i sin betalningsbalans på 22 miljarder kronor. Under åren 1976-1982 hade vårt totala underskott i betalningsbalansen i förhållande till utlandet stigit från noll till 60 å 70 miljarder kronor. Det har blivit en ökad aktivitet i vår handel. Ett första steg togs genom devalveringen. Ett andra, organisatoriskt steg togs när handelsdepartementet sammanfördes med utrikesdepartementet. Det är kanske också så att en utvidgad resediplomati i olika riktningar har utövats, både på det sättet att vi i ökad utsträckning har mottagit främmande länders representanter och genom att vi har sänt ut representanter till andra länder. Kanske vågar jag också hoppas att våra ambassader, med den nya organisation hemmabasen har, nu har lättare att utföra sina uppgifter. Resultatet har i alla fall blivit att det förödande underskott på 22 miljarder i vår betalningsbalans som vi hade 1982 kan komma att sänkas till ett underskott på bara 1 miljard kronor detta år. Det beror inte på att världshandeln har ökat på ett pyramidalt sätt, utan resultatet har uppnåtts genom arbete från svenska företag, genom aktivt arbete från regeringens sida och genom aktivt arbete av de tjänstemän som i Sverige och utomlands är engagerade i handelsfrågor. Och de frågorna skall ambassaderna i dess helhet arbeta med — det är inget tvivel om den saken. Jag vill också säga att det är nödvändigt för Sverige att inte bara handla med industriländer. Det är nödvändigt för oss att konkurrera också med statshandelsländerna och med länderna i tredje världen, trots deras dåliga finansiella situation. Då måste man, om det över huvud taget skall bli någon försäljning, arbeta med krediter. Vi har i Sverige beslutat att inte ge subventioner för krediter till utlandet vid andra tillfällen än då det finns ett, klart biståndsändamål. I det avseendet är Sverige mycket mer restriktivt än flertalet andra länder. Våra företag blir ofta utkonkurrerade i utlandet till följd av att vi inte, för såvitt det inte finns ett klart biståndsändamål, skickar skattemedel efter för att subventionera krediterna. Men om vi skall kunna få balans i vår handel med utlandet och framför allt få sådana överskott att det går att något så när arbeta ner de skulder som vi ådrog oss under åren 1976-1982, då tror jag vi får hålla till godo med att också försöka göra affärer på statshandelsländer och länder i tredje världen i övrigt. Att påstå att vårt handlande gentemot Algeriet skulle bygga på någon särskild hänsyn till BPA är fullständigt felaktigt — och att dra in löntagarfondsdebatten i detta ser jag uteslutande som en önskan att med ovidkom mande argument låta den här debatten fortsätta sedan det egentliga sakinnehållet har tynat bort. Låt mig i alla fall beträffande BPA säga att detta företag enligt det preliminära bokslutet vid årsskiftet visar ett överskott på 35 milj.kr., innan man över huvud taget visste om bolaget skulle kunna uppnå någon uppgörelse med Algeriet. Jag tycker därför att avståndet till konkursens brant var betryggande. Om det händelsevis är så att det finns någon handling inom BPA i vilken någon revisor har skrämt upp styrelsens ledamöter med att fordringarna kanske vid något tillfälle var stora i förhållande till aktiekapitalet, så har det ändå inte varit någon som helst fara för att företaget inte skulle kunna fortsätta sin verksamhet. Det sägs att ambassadören skulle ha utfäst en ramkredit. Han har inte gjort någonting annat än att han på platsen har meddelat den algeriska regeringen vad de svenska myndigheterna har beslutat — om någon skall göra en sådan sak är det väl rimligtvis ambassadören i det land där han är ackrediterad. Hur man kan göra gällande att han därmed skulle ha överskridit sina befogenheter kan jag inte förstå. Vem skulle vara mer berättigad att företräda Sverige än den som regeringen har ackrediterat hos det ffrämmande landets regering? Att ambassadören i det sammanhanget har sagt att en del av den kredit som han på regeringens uppdrag utfäster också kan utgå i form av u-kredit innebär ju att han givit en kortfattad upplysning om möjligheterna att få u-kredit. Att påstå att ett löfte har givits är alldeles fel. Genom ambassadörens brevväxling är det också fullkomligt klargjort att handläggningen skall ske enligt de regler som gäller för BITS. Varför påståendet att statssekreterare Åberg inte var informerad om detta ständigt upprepas är för mig obegripligt. Statssekreterare Åberg har gjort upprepade resor till Algeriet för att genomföra vad som överenskommits i samband med blandkommissionen. Han har också givetvis känt till den resa som Stefan Noreén gjorde på statsministerns uppdrag. Att statsministern engagerar sig för Sveriges affärer utomlands och att han därvid också ägnar omsorg åt BPA är inte märkvärdigare än att han vid andra tillfällen talar om ASEA, Skånska Cement eller något annat företag. Något skäl att utesluta ett löntagarägt företag finns sannerligen inte. Vi får nu avvakta behandlingen framför allt i konstitutionsutskottet.

Fru talman! Beträffande frågan hur informerad man har varit är det bara att konstatera att statssekreterare Åberg till massmedia har sagt att han inte kände till Noreéns resa. Antingen ljög han då, eller också försöker man i efterhand komma med en annan version som skall ge intryck av att man faktiskt hade den information som man naturligtvis borde ha tillgång till i tjänsten. Om man hade det får väl statssekreteraren dementera de uttalanden som han gjort och säga att han farit med osanning. Till dess att så har skett får man nog hålla sig till de massmediauppgifter som faktiskt finns. Dessutom vill jag gärna säga att jag helt håller med utrikesministern om att det är bra att vi ser till att underskottet minskas i den svenska handelsoch bytesbalansen. Då bör emellertid läggas till, fru talman, att det inte räcker att svenska företag gör affärer utomlands — de bör rimligtvis också göra vinstaffärer. Släpper man loss BPA och Jean-Christophe Öberg kan vi förmodligen inte vänta oss några större vinstaffärer, att döma av de resultat som man har uppvisat i detta sammanhang. Nu försöker utrikesministern göra gällande att BPA i själva verket hade en mycket god ekonomisk bas. Detta är icke sant, fru talman. Förlusten uppgick 1981 till 100 milj.kr., och 1982 var den 23 milj.kr. Sedan stämmer det att BPA nu redovisar en vinst på 35 milj.kr. för 1983. Men observera, fru talman, att hade man inte löst problemen med Algeriet, hade BPA åkt på en förlust på 160 milj.kr. plus räntekostnader på ca 40 milj.kr. Då hade det varit en rejäl förlust tredje året i rad, så jag tror att vi skall vara litet försiktiga när det gäller att bedöma framgångarna i den här branschen för det fackföreningsägda företaget BPA. Får jag också säga, fru talman, att den version av händelseförloppet som har givits i massmedia och den version som jag med delvis andra kompletterande uppgifter gav i mitt första inlägg här i dag icke på någon punkt har visat sig vara felaktiga. Om det inte förhåller sig så ber jag utrikesministern peka på vilka felaktigheter som har varit publicerade eller som fanns i min historieskrivning, och då får vi diskutera dem. Men till dess att så sker får vi nog utgå ifrån att massmedias version och den version som jag har givit är korrekta. Jag ställde ett antal frågor till utrikesministern som jag dess värre inte har fått svar på. Jag frågade: Är det rimligt att en ambassadör tillsammans med statsministern lovar ut stora krediter utan att underrätta det organ som handlägger sådana frågor, nämligen BITS? Jag frågade också, och där vill jag ha en bekräftelse, för Jan-Erik Wikström pekade på att det uppenbarligen finns två versioner: Är det korrekt att säga att u-kreditärendena normalt handläggs av BITS, när organet inte ens var informerat om statsministerns och Öbergs löfte, då man fick upp ärendet den 7 december? Är detta enligt utrikesministerns uppfattning, med den erfarenhet han har, en normal handläggningsordning? Vidare frågade jag: Har regeringen i sin helhet på något sätt informerats om förhandlingarna med Algeriet, eller är detta en fråga som huvudsakligen har skötts av statsministern, Noreén, statsministerns övriga medarbetare och den svenske ambassadören Jean-Christophe Öberg? Har det förekommit någon information till regeringen om detta? Denna fråga grundar sig på att det naturligtvis måste vara intressant för kammaren och för allmänheten att få reda på om kreditlöften på 1 miljard kronor med ett gåvoelement på 250 milj.kr. kan avges av statsministern och någon ambassadör. Vi har tidigare realiter fattat detta beslut — möjligheterna att desavouera det är sannerligen inte alltför stora. Jag vill erinra om att konstitutionsutskottet har granskat krediterna till Bai Bang för ett antal år sedan och det sätt på vilket de gavs. Då diskuterade man bl.a. det rimliga i att regeringen i sin helhet binder Sverige med kreditlöften av det här slaget.

Fru talman! Om denna debatt inte i allo har varit klargörande så har den dock varit avslöjande.

Fru talman! Statssekreterare Åberg har till tidningen Expressen försökt att få framfört att han kände till Stefan Noreéns resa. Tidningen har inte ansett det vara av allmänt intresse att låta denna dementi av dess tidigare påståenden bli införd. Det kan jag inte göra mycket åt, men jag skulle vilja föreslå att detta ändå, när jag nu har framhållit det från talarstolen, kan betraktas som en dementi och som någon ersättning för det som tidningen borde ha gjort, eftersom den spred en felaktig uppgift. Sedan tycker jag att det är egendomligt att här i kammaren diskutera om regeringen i dess helhet stod bakom den utfästelse om en ramkredit som gjordes till Algeriet. Det är självklart att den gjorde det. Men det är inte ett regeringsärende att utfästa den krediten, utan det träffas en överenskommelse mellan Svensk Exportkredit och vederbörande part i Algeriet. Jag har det intrycket att man i diplomatisk korrespondens ofta talar om att min regering har den och den uppfattningen, min regering avser att göra det och det, och att begreppet min regering i detta sammanhang avser i stort sett den kompetenta myndighet som i ärendet i fråga är befullmäktigad att göra något. Det är inte någon stor idé att försöka att till ffrämmande länder översätta den speciella statliga administration som varje land kan ha. Här är bara att konstatera att Anders Björck häver ur sig den ena beskyllningen efter den andra och påstår att han har haft rätt, att han har läst något i tidningen osv. Redan innan dessa frågor har blivit granskade i konstitutionsutskottet vet Anders Björck hur det förhåller sig. Det vore oroväckande om alla ledamöter av konstitutionsutskottet skulle se så lättvindigt på sin granskningsuppgift.

Fru talman! Jag kan försäkra utrikesministern att jag inte tar lättvindigt på min granskningsuppgift i konstitutionsutskottet. Jag tror dock att jag kan trösta utrikesministern med att hans nyblivna socialdemokratiska partivän ner i konstitutionsutskottet kommer att göra allt vad de kan för att försvara honom och naturligtvis se till att några som helst fel icke har begåtts av en partivän, ny eller gammal. Så brukar det dess värre vara med den socialdemokratiska majoriteten eller minoriteten i konstitutionsutskottet. När det sedan gäller vad man har vetat eller inte vetat kan jag konstatera att man inte förrän det har börjat bränna till försökt dementera de uttalanden som man gjort. Det är väldigt konstigt att man inte omedelbart, med de resurser man ändå har, försökt ställa saker och ting till rätta. Men det är en sak som vi kanske kan återkomma till senare. Den enda fråga som jag tycker är viktig att få besked i är om utrikesministern — och det är tredje gången som jag ställer den frågan — anser det vara rimligt att styrelsen för BITS på morgonen den 7 december fick besked om att ett löfte hade getts om krediter från BITS på 1 miljard, med 250 milj.kr. i gåvobistånd. Är detta ett rimligt sätt att handlägga kreditärenden av detta slag? Den frågan tycker jag att utrikesministern skall svara på. För min del vill jag avsluta med att säga att denna debatt har varit mycket klargörande på ett antal punkter. Det framstår som mycket klart att frågan är en politisk belastning för socialdemokraterna, utrikesministern och statsministern, att man har försökt med så mycket hemlighetsmakeri som det över huvud taget varit möjligt och att man inte har velat lägga papperen på bordet förrän man varit tvingad till det. Jag är, fru talman, övertygad om att den granskning som kommer att göras av konstitutionsutskottet kommer att bekräfta den version som har getts av massmedia och som jag gav i mitt inledande anförande. När det gäller orsakssambandet tror jag inte att det föreligger några som helst svårigheter för den tänkande allmänheten att få klart för sig vad som varit orsak och verkan i den här frågan. Handläggningen har varit så exceptionell att man lätt kan dra sina egna slutsatser.
Fru talman! När BITS den 7 december får veta att vår ambassadör har upplyst de algeriska myndigheterna om att en gåvokredit kan uppgå till 250 milj.kr., har BITS ingen anledning att uppröras. BITS uppgift är att avgöra de enskilda ärendena. Om det blir någon kredit eller inte avgör BITS uteslutande själv, enligt de bestämmelser som gäller och som är fastslagna av riksdagen och regeringen. Det är för mig fullkomligt obegripligt att det skulle kunna föresväva BITS att man skulle avstå från den prövning som är denna berednings — och uteslutande denna berednings —- kompetens, enbart av det skälet att vår ambassadör har upplyst ett annat land om att regler om u-krediter finns och att krediten under gynnsamma omständigheter kan uppgå till ett visst belopp. En förutsättning för en sådan kredit är att man i det aktuella landet köper varor eller beställer arbeten som innehåller ett sådant biståndselement att BITS kan bevilja kredit. Att BITS denna decembermorgon skulle ha varit oklar över sin kompetens och trott att någon annan fallit myndigheten i ämbetet har jag svårt att förstå.
Fru talman! Då skall jag bara konstatera att utrikesministern — och det tycker jag är avslöjande för hans inställning i demokratiska frågor — tycker att det är helt i sin ordning att en statlig myndighet får acceptera att den svenske statsministern och en ambassadör lämnar ett löfte om kredit av styrelsens pengar utan att styrelsen vet om det, att styrelsen skall uppfatta detta som en normal handläggningsordning och att det sedan står den fritt att göra vad som helst. Var och en kan föreställa sig i vilken tvångssituation BITS befann sig och kan föreställa sig vad som hade hänt om man hade sagt nej — hur det nu skulle kunna gå till, med den kanslihusdominerade styrelse som finns i BITS. Dessutom har herr utrikesministern inte svarat på min fråga om Jean Christophe Öbergs brev innehöll en hänvisning till den svenske statsministerns engagemang i ärendet och hans löften.
Fru talman! Anders Björck talar mot eget bättre vetande — det är jag övertygad om — när han påstår att någon utfästelse om u-krediter har getts. Av vad jag har sagt framgår — och det har fullkomligt stöd i handlingarna — att Algeriet har upplysts om vad en kredit kan uppgå till men att det också är klart att detta förutsätter att de regler som är uppställda för BITS blir tillämpade.
Fru talman! Kan eller kan inte utrikesministern bekräfta statsminister Palmes löften i detta sammanhang, som uppenbarligen återfinns i det brev som delades ut till BITS den 7 december?
Fru talman! Statsministern har inte gett några löften — han har talat med den algeriske minister som besökte Stockholm. Han har också talat om det angelägna i att handeln mellan våra två länder utvidgas. Det måste vara ett rimligt samtalsämne mellan en svensk statsminister och en främmande stats utrikeshandelsminister.
Fru talman! Jag vill fråga utrikesministern: Finns det eller finns det inte i Jean-Christophe Öbergs brev till den algeriske utrikeshandelsministern Oubouzar en inledande referens till statsminister Palme och hans löften?
Fru talman! Jag förstår inte vad omnämnandet i detta brev av samtalet med statsministern skulle ha för annan betydelse än att erinra om samtalet. Att mot bakgrund av detta utgå ifrån — som Anders Björck gör — att statsministern skulle ha lämnat någon föreskrift för BITS är att alldeles misstolka innehållet i brevet, avsiktligt eller oavsiktligt.
Fru talman! Jag tror nog att andra förstår vad hänvisningen syftar på.

Fru talman! Sten Sture Paterson har i en interpellation ställt följande frågor: Anser utrikesministern att deployeringslagen i Tanzania bidrar till en demokratisk utveckling i landet? Kan bakgrundssituationen till lagen ha uppkommit med stöd av felaktigt inriktad utvecklingshjälp? Lagen är knappast ett bidrag till en demokratisk utveckling men får ses mot bakgrund av det prekära ekonomiska läge i vilket Tanzania befinner sig. Denna ekonomiska kris har lett till allt större svårigheter för stadsbefolkningen att få en tryggad utkomst och sina basbehov tillfredsställda samtidigt som landet är i behov av ökad jordbruksproduktion. Den tanzaniska regeringen antog i maj 1983 denna lag om tvångsförflyttningar. I oktober 1983 drogs en kampanj i gång, då polisen samlade upp människor för kontroll av identitet och sysselsättning. ”Effektiviteten” i kampanjen var inte särskilt hög, och kampanjen blev kortlivad. Därtill bidrog också intern kritik mot tvångsinslagen i kampanjen. Bara något hundratal personer anses verkligen ha sänts i väg. Vad som hänt de människor som förflyttats till sina gamla byar — om de stannat kvar där eller återvänt till storstaden — har vi ingen uppgift om. Någon indikation på att kampanjen avses återupptas inom kort föreligger inte. Lagen har således hittills huvudsakligen haft avskräckande effekt. Vi avser dock att även i fortsättningen noga följa om lagen i större utsträckning än hittills kommer att innebära att människor förflyttas med tvång — och då speciellt om våld eller maktövergrepp används. När det gäller Sten Sture Patersons andra fråga, om bakgrundssituationen till lagen kan ha uppkommit med stöd av utvecklingshjälp, förutsätter jag att Sten Sture Paterson åsyftar om u-hjälpen medfört att städerna blivit mer attraktiva och landsbygden i motsvarande grad mindre attraktiv för befolkningen. Jag tror att det senare i mindre grad än i många andra u-länder varit fallet för Tanzania. Tanzania har som få andra u-länder under hela 1970-talet medvetet strävat efter att förbättra den sociala servicen på landsbygden. Betydande landvinningar har gjorts inom undervisning, hälsovård och vattenförsörjning — områden som varit tongivande för det bilaterala svenska biståndet. Denna politik har av många biståndsgivare bedömts positiv och inneburit betydande bistånd till Tanzania, vilket medverkat till ökad standard för landsbygdsbefolkningen i Tanzania. Krisen beror främst på de höga ambitionerna i kombination med inhemska ekonomiska felsteg och händelser utanför regeringens kontroll, t.ex. kraftigt ökade importpriser och torka. Denna ekonomiska kris har i sin tur inneburit ett alltför kraftigt tryck på städerna, vilket har medfört att regeringen antagit en lag om tvångsförflyttningar, vilken dock ännu i mycket begränsad omfattning fått till följd att människor fysiskt tvingats från Dar es Salaam och andra storstäder.

Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. I detta konstateras oförbehållsamt att en lagstiftning som möjliggör för myndigheter att tvångsförflytta människor ej hör hemma i en demokrati. En lag som föreskriver att människor, som ej har ett av staten godkänt arbete, skall tvångsmässigt återbördas till sin hembygd eller sysselsättas vid statsfarmer, är en lag som tillkommit i ett för människovärdet okänsligt samhälle. I ett sådant samhälle reduceras människan till en produktionsresurs stående till statens förfogande. Avståndet är långt till den demokratiska grundsyn enligt vilken staten/samhället är till för människans bästa. En upprörd värld upplevde under 1920-talet hur en nyetablerad sovjetdiktatur tvångsförflyttade miljontals kulaker, självägande bönder, långt bort till Sibirien. Mellan detta skeende och legal tvångsförflyttning av arbetslösa i Tanzania är skillnaden förvisso stor till graden, dock ej till arten. Låt oss därför hoppas att utrikesministerns bedömning av den fortsatta utvecklingen i Tanzania skall slå in, nämligen att ytterligare kampanjer med tvångsförflyttningar ej kommer att äga rum. Tanzanias prekära ekonomiska läge anförs av utrikesministern vara orsak till deployeringslagen. Denna uppfattning överensstämmer med vad jag uttrycker i min interpellation. Intressant hade varit om utrikesministern i sitt svar också närmare hade gått in på bakgrunden till Tanzanias ekonomiska kris. Som generell förklaring anges endast höga ambitioner, ekonomiska felsteg och händelser utanför regeringens kontroll. Landets utvecklingsstrategi — som förvisso har höga ambitioner — har fått sin prägel av en målorienterad planering. Under 1960-talet var planmålen nästan helt koncentrerade till samhällsservice, för att under 1970-talet få tyngdpunkten förskjuten mot produktionsmål. I den tredje femårsplanen, 1976-1981, var målsättningen att på 25 år förvandla Tanzania från ett jordbrukarland till en industrination. De uppsatta planeringsmålen har styrt kapitalinvesteringarna. Av dessa gick som exempel under den tredje femårsplanen 26,7 90 till industrin, 14,7 9 till jordbruk och boskapsskötsel och nästan lika mycket, 13,7 90, till offentlig administration. Detta fördelningsmönster återspeglas även i det svenska biståndets användning. Inom ramen för en mera målorienterad än resursorienterad planering har de ekonomiska felsteg begåtts som lett fram till dagens djupa ekonomiska kris i Tanzania. Till de mest allvarliga misstagen, med djupgående återverkningar på hela det ekonomiska livet, hör den förda jordbruksoch prispolitiken. ”Sageza-operationen”, dvs. förflyttningen av jordbruksbefolkningen till planerade byar, innebar ett allvarligt avbräck i produktionen. De av staten bestämda produktpriserna har satts så lågt att intresset för avsalugrödor minimerats. Sammanlagt har resultatet blivit att det en gång livsmedelsexporterande Tanzania övergått till att för sin försörjning vara importberoende. Även exportgrödorna visar en stagnerande eller vikande trend. Med sjunkande jordbruksproduktion, varifrån större delen av exporten hämtas, följer minskade valutaintäkter. Importbehovet av råvaror, halvfabrikat, maskiner, reservdelar, drivmedel m.m. har samtidigt ökat och är nu mer än dubbelt så stort som exporten. Följden är en ständig bristsituation och lågt kapacitetsutnyttjande inom industrin och arbetslöshet. Den felslagna, på socialistisk ideologi vilande, målorienterade politiken har även skapat problem genom en snabb befolkningstillväxt i städerna. Regionstäderna har tvåtill fyrdubblat sin befolkning enbart mellan åren 1967 och 1978. Den främsta orsaken är inflyttning från landsbygden, en migration som i sin tur till väsentlig del beror på de förändrade livsattityder som ligger i att man fångas av städernas attraktionskraft och som samtidigt därmed ger arbetet med jorden en allt lägre status. I den här tecknade bakgrundsbilden äger Sverige ett delansvar. Frågan måste ställas, om det mångåriga svenska utvecklingsbiståndet till Tanzania fördelats på rätt sektorer för att på effektivaste möjliga sätt främja våra uppsatta fyra biståndsmål. För en analys i detta syfte är Tanzania väl lämpat, både på grund av vårt bistånds storlek och på grund av dess långvarighet. En analys av detta slag kan ge till resultat vad som av Nobelpristagaren Arthur Lewis uttrycks med orden: Jordbruket måste kunna producera ett överskott av livsmedel och råvaror som skall konsumeras i den industriella sektorn, och det är välståndet hos bönderna som gör det möjligt för dem att vara en marknad för industrins produkter. Vår kunskap om problemen inom olika sektorer och deras inbördes samband behöver vidgas samt en övergripande syn på den ekonomiska utvecklingen anläggas. Utifrån dessa perspektiv vill jag fråga: Är utrikesministern beredd att medverka till att en analys genomförs av det svenska biståndets verkningar i Tanzania?

Fru talman! Jag tycker att det är naturligt att man i det löpande arbetet gör en sådan analys som Sten Sture Paterson har efterlyst. Jag vill tillägga att det problem som Sten Sture Paterson berör har Tanzania gemensamt med många andra u-länder. Människorna flyttar in till städerna, ibland därför att de bedömer sina utkomstmöjligheter i lantbruket som dåliga och hoppas — ofta fåfängt — få det bättre när de kommer till tätorterna. I Tanzania har detta problem inte haft större omfattning än på andra håll. Man beräknar att nu ca 1296 av människorna där bor i tätområdena. Det är också klart att Tanzania självt arbetar med att förbättra levnadsvillkoren för landsbygdsbefolkningen. Man har lagt ned mycket arbete på att förse landsbygdsbefolkningen med social service. Man genomförde i mitten av 1970-talet ett slags byreform och försökte då få till stånd bättre levnadsförhållanden i de ca 8 000 byar i vilka huvuddelen av befolkningen är bosatt. Det svenska biståndet är — och skall vara — inriktat på att förbättra levnadsvillkoren för befolkningen på landsbygden. Av vårt totala bistånd på 3,8 miljarder kronor sedan 1960-talet har över en halv miljard gått till undervisningssektorn. Det betyder att vi har lämnat ett bidrag till att i dag åtta av tio tanzanier kan läsa och skriva, mot endast en av tre år 1967. Det svenska biståndet har konkret medfört att 35 000 primärskolelärare har utbildats. Det är en tredjedel av det totala antalet lärare i Tanzania. 9 miljoner läroböcker har tryckts bara mellan 1981 83, och 52 folkhögskolor är utbyggda och försedda med utbildningsmateriel. En halv miljard har också använts för att förse landsbygdsbyarna med vatten. Man räknar med att numera kanske bortemot 5 miljoner människor på landsbygden har tillgång till ett acceptabelt dricksvatten, mot 1,4 miljoner 1971. För 100 miljoner har byggts 240 hälsocentraler. Det har medfört att 75 960 av landsbygdsbefolkningen nu har en hälsocentral inom en mils avstånd. Därutöver har drygt en halv miljard utbetalats inom jordbruk, fiske och skogsbruk. Under senare delen av 1970-talet har industrisektorn också blivit gynnad i biståndssamarbetet. Där har vi bl.a. verkat för uppbyggnad av pappersoch massaindustrin. Men denna industriella utveckling har också i stor utsträckning skett genom att man har satsat på småindustri i landsbygden. Jag delar Sten Sture Patersons uppfattning att det svenska biståndet bör inriktas på att så mycket som möjligt bibehålla social service på landsbygden och att vi följaktligen bör hålla de problem under observation som Sten Sture Paterson har nämnt i sin interpellation.

Fru talman! Utrikesministern och jag tycks i stora drag vara tämligen överens. Det går ändock att komplettera vissa speciella synpunkter på vad analysen i detta sammanhang skulle innebära. Att utvärderingar skall ske löpande är väl en princip som SIDA mer och mer arbetar efter. Men just med tanke på att vi har ett sådant långvarigt, omfattande samarbete med Tanzania har vi där i dag ett material som är tämligen enastående och som ger ett bra underlag för en noggrann, omfattande analys, en analys som kan ge stöd för kommande biståndsinsatser såväl i Tanzania som i andra länder. Att inflyttningen till städer är en i strängt taget alla u-länder gemensam företeelse är också riktigt. Men man får givetvis fråga sig om detta på något sätt går att motverka genom en bättre planerad biståndsinsats. Där återstår ytterligare frågetecken. När det gäller att förbättra villkoren för landsbygdsbefolkningen har svenskt bistånd bidragit väsentligt. Landsbygdsbefolkningen har fått bättre social service, ökad sjukvård, utbildning och vatten. Men det är hela tiden fråga om en social service, som i sin tur måste ha ett näringsliv som bär upp kostnaderna för detta. Om inte detta näringsliv byggs upp samtidigt, parallellt, kommer inte landet att kunna bära kostnaderna för denna sociala service. Vi ser detta när det gäller de svenska insatserna för småindustri. Småindustrierna byggs visserligen upp, men fungerar sedan dåligt, därför att det saknas råvaror för industridriften. Man kan träffa på småindustrier inom textilbranschen, där råvaran framställs i Tanzania fram till en halvprodukt, som skall tas om hand av en förädlingsindustri i Tanzania. Förädlingsindustrin saknar råvaran eller halvfabrikatet, som man har exporterat för att få en tillfällig valutaintäkt. Dylika uttryck för dålig planering och krävande ekonomi vittnar om att utvecklingsplaneringen inte är av allra bästa märke och att åtskilligt återstår att göra på det området.

Fru talman! Sven Henriesson har frågat mig dels om den nedlagda verksamheten vid Stockvik kommer att medföra ökad arbetslöshet i området, dels om en eventuell befrielse från reavinstskatt medför nya industriarbeten i området. Sven Henricsson bygger sin interpellation på uppgifter om att plastverksamheten i Stockviksverken kommer att försäljas till Norsk Hydro, och att regeringen har beviljat förvärvstillstånd för det utländska förvärvet. Så är emellertid inte fallet. Norsk Hydro Sverige AB, ett helägt dotterbolag till Norsk Hydro, fick den 16 februari 1984 regeringens tillstånd att förvärva aktierna i KemaNobel Plast AB som bedriver plastverksamhet i Stenungsund och Nacka. Det förvärvsärende som regeringen prövade omfattade således inte verksamheten i Stockvik. I sin andra fråga syftar Sven Henricsson på de möjligheter regeringen har att medge befrielse från inkomstbeskattning för realisationsvinst på grund av avyttring av aktier i samband med strukturrationaliseringar. Jag kan av sekretesskäl inte kommentera förekomsten eller utgången av sådana ärenden.

Fru talman! Jag tackar för svaret, även om det inte var mycket att komma med rent konkret. Det är i alla fall obestridligt att stora delar av PVC-sidan i Norden sysslar med stora transaktioner, köp och försäljning av företag. Det gäller både Sverige, Norge och Finland. De här transaktionerna har stor betydelse för utvecklingen i hela branschen. Även om den nu aktuella försäljningen till Norsk Hydro formellt avser KemaNobels anläggning i Stenungsund och dess försäljningsadministration i Nacka, är pvc-tillverkningen i Stockvik utanför Sundsvall inte oberörd av en sådan här omfattande omvandlingsprocess. Alla som är verksamma där är starkt medvetna om den pågående förändringen i strukturen. : Skall man möjligen tolka industriministerns svar, där han säger att ”det förvärvsärende som regeringen prövade omfattade således inte verksamheten i Stockvik”, så att de anställda vid Stockvik inte behöver oroa sig för den pågående omvandlingsprocessen och dess följder inom pvc-industrin? Det finns, och det har vi många exempel på, stor oro. Det vore verkligen bra, om industriministern nu här kunde skingra några av orosmolnen för de anställda och deras familjer. Denna oro känner också ansvariga lokala och regionala myndigheter, som är angelägna om att slå vakt om varje arbetstillfälle i en tid då arbetslösheten växer i den här regionen. Vad sedan gäller min andra fråga, huruvida befrielsen från reavinstskatt kan ge nya arbetstillfällen i det hotade området, säger sig industriministern inte kunna kommentera sådant. I och för sig är det väl märkligt att sekretessen, som enligt lagen skall gälla enskildas förhållanden, också är tillämplig på företag och koncerner med nära 6 miljarder kronor i årlig omsättning och av stor samhällelig betydelse. Den frågan behöver ju inte avse det speciella fallet utan en principiell syn. Då vill jag fråga: Vilken är grundtanken bakom den här regeringens möjlighet att enligt lagen efterskänka reavinstskatt i samband med strukturrationaliseringar? Det måste väl rimligen vara så att man därmed tänker sig påverka denna strukturomvandlingsprocess. Är det då inte, industriministern, möjligt att förbinda en sådan skattebefrielse med villkor, t.ex. att sysselsättningen i det känsliga Sundsvallsområdet inte får drabbas eller att området skall vara föremål för särskilda hänsyn i samband med omvandlingen? Kan man inte göra en sådan koppling av villkor till de förmåner som eventuellt lämnas i form av reavinstskatteeftergift?
Fru talman! Jag har naturligtvis full förståelse för den oro som herr Henriesson känner för sysselsättningen i Västernorrlands län och i Sundsvallsregionen. Jag har tidigare här i kammaren, vid uppvaktningar och vid besök och resor i Västernorrland mött denna oro och fått information om läget. Länet och området har en hög arbetslöshet, även om det under första kvartalet i år har skett en viss förbättring av läget. Vi har under några år haft en hög arbetslöshet i Sverige, och fortfarande har vi en oacceptabelt hög arbetslöshet i vårt land. Regeringen har, som herr Henricsson vet, satt in flera åtgärder och mer pengar mot arbetslösheten än någon annan regering. Sådana stora insatser har också ägt rum, som herr Henricsson vet, i Västernorrlands län. När så ett meddelande kommer om neddragningar och avveckling av arbetsplatser och fabriker ökar det av naturliga skäl oron hos människorna. När det gäller det aktuella ärendet, som togs upp redan i februari i interpellationen, bygger Sven Henricsson sin information på att plasttillverkningen i Stockviksverken skulle försäljas till Norsk Hydro. Men, som jag sade i mitt svar, verksamheten i Stockviksverken på detta område omfattades inte av KemaNobels affär med Norsk Hydro. Det är ju denna affär som interpellationen gäller, och jag har faktiskt svarat på de två frågor som Sven Henricsson har ställt i sin interpellation. Det gällde förvärvsärendet och det gällde skatteärendet— det senare kan jag av sekretesskäl och av naturliga skäl inte gå in på. Sedan vill jag, fru talman, tillägga att det inte är någon hemlighet för någon —- varken för Sven Henricsson, för kommunen eller för de anställda — att KemaNobel sedan länge planerat en strukturomvandling som berör Stockviksverken. MBL-förhandlingar rörande denna omstrukturering har t.o.m. slutförts i enighet. Jag tror inte heller att det är någon hemlighet för Sven Henricsson. När det gäller den eventuella utvecklingen av verksamheten vill jag säga följande: För den händelse KemaNobel kommer att dra ned eller avveckla plasttillverkningen i Stockvik, utgår jag ifrån att företaget, dvs. KemaNobel, försöker finna ny sysselsättning inom övriga delar av Stockviksverken. Jag utgår också från att KemaNobel mycket aktivt fortsätter med detta arbete så att en ökad arbetslöshet inte uppkommer vid en eventuell avveckling av pyc-verksamheten i Stockvik.
Fru talman! Först och främst är ju de anställda sedan lång tid tillbaka oroliga. Redan tidigare har det skett en ganska kraftig nedskärning av personalstyrkan i Stockvik. Det har varit ett led i en överflyttning av viss produktion till Stenungsund. Det är inte lätt att få jobb i just den regionen. Andra industrier — vi vet ju hur det är, det känner industriministern till — gör också inskränkningar och försöker dra ned personalstyrkan. Det sparas också inom den offentliga sektorn — det finns ju en sådan ambition där. I mars ökade faktiskt den öppna arbetslösheten inte oväsentligt i just Timrå Sundsvallsregionen. I vad gäller den aktuella affären sålde ju Kema Nord-koncernen i februari plasttillverkningen till Norsk Hydro. Enligt pressuppgifter var priset 400-450 milj.kr. Enligt samma pressuppgifter har man erhållit skattebefrielse med 30 96 av reavinstskatten. Det rör sig alltså om en eftergift på 25 milj.kr., om nu pressuppgifterna är riktiga. Jag kan i detta sammanhang tillägga att det är en seriös svensk affärstidning som lämnat uppgifterna. Det är inte precis någon nödställd som fått den aktuella gåvan — jag använder det uttrycket. Kema Nobel-koncernen ökade nämligen sin försäljning kraftigt under 1983. Det var en ökning med 1 821 000 000 kr., eller 46 90. Kema Nord i sin tur ökade sin försäljning med 498 milj.kr., eller 44 90. Rörelseresultatet blir därefter. Det är fråga om mycket fina rörelseresultat. Jag kan t.ex. nämna Kema Nord. Företaget har haft en vinstökning från 99 milj.kr. år 1982 till 256 milj.kr. år 1983 — dvs. i ren vinst efter avskrivningar plus 158 96. Företag av detta slag erhåller alltså skattebefrielse, om nu de uppgifter som jag här nämnt är riktiga. I detta sammanhang bör man dock notera hur besvärligt arbetarna upplever sin situation, vilket vi ju känner till. De känner oro inför framtiden. I många fall handlar det om sänkta reallöner. Det är inte bara de anställda som drabbas utan också deras familjer. Slutligen: Jag noterar som ett plus att industriministern markerar regeringens inställning, nämligen att man från företagets sida får lov att göra alla ansträngningar i syfte att skapa ny sysselsättning som kompensation för den som faller bort. Detta skall ske innan sysselsättningsminskningen är ett faktum.

Herr talman! Jag ber att först få tacka bostadsministern för svaret på min interpellation. Jag har framställt den därför att det ute i kommunerna finns en osäkerhet. Man har där tolkat bestämmelsen som om den vore formulerad på det sätt som jag i min interpellation har hävdat att den borde ha varit utformad, nämligen ett solidariskt ansvar. Jag har fått en rad förfrågningar från kommuner. Man har visat på hur resultaten har blivit i samband med exekutiva försäljningar av småhus. När civilutskottet behandlade regeringens förslag i samband med den bostadspolitiska reformen 1974, var faktiskt den här frågan föremål för ganska mycket diskussion — dvs. inte frågan om solidarisk borgen eller fyllnadsborgen utan frågan om fördelningen. Utskottsmajoriteten uttryckte sig på följande sätt i betänkande 36: ”-—- en ansvarsfördelning med 60 96 på staten och 40 96 på kommunen kan godtas”. Jag kan vitsorda att i de diskussioner vi förde då gällde resonemanget hela tiden en fördelning av den nettoförlust som kan komma att uppstå i samband med exekutiv försäljning. Frågan var också uppe till diskussion i civilutskottet och sedan i kammaren under 1976/77 års riksdag. Den behandlades i betänkande 35, och man gjorde vissa förändringar. Då uttryckte sig utskottet på detta sätt: ”En förutsättning för att bostadslån skall beviljas är att kommunen åtar sig att svara för statens eventuella förluster på lånet intill ett belopp motsvarande 40 90 av lånets storlek vid förlusttillfället.” Det man kan fråga sig är just hur man tolkar uttrycket ”lånets storlek vid förlusttillfället”. Som jag redan har nämnt var uppfattningen hos kommuner na och hos oss som har varit med och diskuterat den här frågan den, att det gäller den nettoförlust som kan uppstå. Nu har bostadsministern gett en fyllig redogörelse för hurdana förhållandena är och för bakgrunden till att bestämmelsen har den utformning den har i bostadsstyrelsens anvisningar, nämligen att man bygger på ett riksdagsbeslut i samband med behandlingen av statsverkspropositionen för budgetåret 1960/61. Då är det ju eventuella förändringar i detta som vi kan diskutera. Att kommuner har upptäckt detta nu beror naturligtvis på att det först på senare år har blivit några fall av exekutiva försäljningar, där situationer kan uppstå som kommunerna tycker ser märkvärdiga ut. Man skulle kunna tänka sig den situationen att en länsbostadsnämnd hade en fordran på 100 000 kr. — dvs. att lånet var 100 000 kr. vid förlusttillfället — och länsbostadsnämndens säkerheter och prisläget vid försäljningen var sådana att länsbostadsnämnden fick 60 000 kr. av lånet i form av utdelning. Staten går då helt och hållet skadeslös. Först tar staten alltså ut 40 96, dvs. 40 000 kr., av kommunen som har iklätt sig borgen, och sedan får staten 60 000 kr. i utdelning. Därmed har man så att säga tagit hem 100 000 kr. Även om detta kanske är ett extremfall, eftersom det inte är så lätt att få bra betalt vid exekutiva auktioner, så har det här ändock inträffat vid några exekutiva försäljningar, där kommunen alltså först fått betala 40 26 och staten sedan har fått ytterligare utdelning i samband med den exekutiva försäljningen. I min interpellation låg naturligtvis också frågan om bostadsministern kunde överväga att göra en förändring av utformningen av kommunernas borgensansvar. Jag skulle vilja fråga bostadsministern om han inte anser att det vore en riktigare utformning av det kommunala borgensansvaret att man gick över till det solidariska systemet, dvs. att man delar —f. n. i proportionerna 60-40 — på den nettoförlust som uppstår på grund av bostadsfinansieringen.

Herr talman! Jag konstaterade i mitt inlägg att bostadsministern hade gjort en grundlig genomgång av bestämmelserna. De bestämmelser som ursprungligen har styrt utformningen av bostadsstyrelsens anvisningar är 25 år gamla. Jag har accepterat den beskrivning som ges i svaret och bostadsministerns slutsats att utformningen är formellt riktig. Jag refererade bara den diskussion som hade förevarit i utskottet och den diskussion som nu pågår ute i kommunerna. Utformningen av bostadsstyrelsens föreskrifter avviker alltså från riksdagens beslut — en sak som naturligtvis inte har blivit känd och föremål för debatt förrän en eller annan exekutiv försäljning har förekommit. Jag vill samtidigt slå fast att förlusterna i detta sammanhang, trots att det under ett antal år har byggts många småhus, har varit mycket ringa, också jämfört med de förluster som har uppstått på andra håll inom bostadssektorn. Vad jag framför allt ville ta upp var emellertid frågan om ansvarsfördelningen. Jag är medveten om att vi, som bostadsministern säger, i sammanhanget får diskutera om den skall vara 50-50 eller ha en annan proportion. Klart är dock att vi skall ha ett solidariskt ansvar vilken fördelningsprincip mellan stat och kommun man än kommer fram till — den nuvarande proportionen 40-60 eller någon annan. Jag tycker att det solidariska systemet stämmer bäst med det åtagande som kommunerna anser sig göra när de tecknar borgen för ett bostadslån för småhus. Från centerns sida har vi i samband med de här aktuella besluten varit restriktiva när det har gällt att gå upp till ett så stort kommunalt åtagande som det har varit fråga om. Vi kommer naturligtvis att arbeta för att försöka få det solidariska borgenssystemet genomfört i stället, som ersättning för det nuvarande systemet med fyllnadsborgen.

Herr talman! Det är riktigt att problemet inte är särskilt omfattande, men det kan vara irriterande där det uppträder.

Herr talman! Jan Fransson har frågat mig: 1. om jag avser vidta några åtgärder för att ur konsumentpolitisk synpunkt garantera en detaljhandelsstruktur som är lättillgänglig för alla, 2. hur jag ser på avvägningen mellan å ena sidan kommunernas strävanden att utifrån en helhetssyn med stöd i planlagstiftningen tillgodose viktiga konsumentpolitiska intressen, å andra sidan näringsfrihetsombudsmannens agerande att med stöd i konkurrenslagen hävda näringsfriheten. Den förändring i butiksstrukturen som nu sker — och som Jan Fransson beskriver i sin interpellation — gäller framför allt tätorterna, men kan naturligtvis ha effekter även utanför dessa. Det rör sig här om etableringar i närheten av tätorter av stora dagligvarubutiker med ett utvidgat sortiment. I vilken omfattning och med vilken takt sådana etableringar kan komma att ske är oklart. Jag vill här framhålla att butiker av denna typ onekligen har vissa fördelar för många konsumenter. Genom bl.a. låg markhyra kan sortimentet hållas brett och priserna låga. Så till vida svarar dessa butiker mot kravet på låga kostnader och priser. Detta är särskilt viktigt i ekonomiskt kärva tider. Å andra sidan måste vi, i ett läge då totalkonsumtionen stagnerar, räkna med att dessa stora enheter inte kan bära sig om inte kundunderlag tas från andra butiker. Detta leder till försämrade förutsättningar för de senare och ytterst i vissa fall till nedläggningar. Även om en omstrukturering av handeln kan vara nödvändig och önskvärd finns det en uppbar risk för att den får konsekvenser som minskar valfriheten och tillgången på en rimlig service. Enligt gällande regler har kommunerna ett ansvar för varuförsörjningen på konsumtionsområdet. Målet är ett butiksnät som ger alla konsumenter god tillgång till kommersiell service. Den nuvarande byggnadslagstiftningen ger kommunerna vissa möjligheter att styra butiksetableringarna, men regeringen har bedömt att dessa möjligheter är otillräckliga. I förslaget till ny planoch bygglag som regeringen remitterade till lagrådet i oktober 1983 har därför kommunerna givits ökade möjligheter att bestämma bl.a. var olika typer av detaljhandel skall få förekomma. Enligt regeringens förslag skall nämligen användningen av marken för handelsändamål kunna preciseras. Detta kant.ex. ske genom att kommunerna föreskriver var partihandel resp. detaljhandel skall få äga rum och även var detaljhandel med livsmedel eller med skrymmande varor skall få bedrivas. Men denna precisering av handelsändamålet bör inte ske utan särskilda skäl. Sådana skäl kan enligt lagrådsremissen vara att bl.a. möjliggöra en lämplig butiksstruktur. I lagrådsremissen uttalas vidare bl.a. att butiksstrukturen bör kunna erbjuda ett allsidigt sammansatt utbud av varor och tjänster. Ett önskemål är självklart att konsumenten skall kunna välja mellan t.ex. låga priser, närhet till butiken eller hög servicegrad. Inom ramen för planeringen bör konkurrensen ges ett så fritt spelrum som möjligt för att hålla priserna nere och öka företagens effektivitet till konsumenternas fördel. Planerna måste utformas så att de möjliggör förändring och förnyelse, t.ex. etablering av nya butiksformer. Kommunerna får alltså genom den nya planoch bygglagstiftningen en ökad styrningsmöjlighet. I lagens förarbeten görs också vissa vägledande uttalanden om hur denna möjlighet bör användas. Det är enligt min mening självklart att beslutsfattarna i kommunerna, som har att ta till vara alla kommuninvånares intressen, skall fästa stort avseende vid konsumenternas synpunkter vid sin planering. Jag räknar med att den konsumentpolitiska kommittén kommer att närmare behandla hur dessa intressen bäst skall kunna tillgodoses bl.a. genom ett förbättrat beslutsunderlag för kommunerna. Jag har alltså för dagen ingen avsikt att föreslå några ytterligare åtgärder. Då det sedan gäller frågan om avvägning mellan konsumentpolitiska intressen och näringsfriheten, vill jag framhålla att här principiellt sett inte finns något motsatsförhållande. Näringsfrihetsombudsmannen har att verka för en konkurrens som är önskvärd från allmän synpunkt. Häri ingår att värna om näringsfriheten därför att den normalt driver utvecklingen framåt och stimulerar företagen att vara effektiva och hålla rimliga priser, vilket är till fördel för konsumenterna. Att NO särskilt under det senaste året i en rad fall har uttalat sig om enskilda kommuners handlande i olika etableringsfrågor beror på att NO enligt sin instruktion har att uppmärksamma olämpliga konkurrensbegränsande effekter av samhällsåtgärder och verka för att inslag som onödigtvis begränsar konkurrensen undviks. I anmälningar till NO från bl.a. olika företag har hemställts att NO prövar kommunernas agerande vid vissa butiksetableringar från konkurrenssynpunkt. NO har därefter gjort en bedömning av de olika fallen och i uttalanden till kommunerna bl.a. framhållit värdet av att nya butiksformer tillåts etablera sig. Ser man närmare på de olika uttalandena finner man att NO inte ensidigt framhållit vikten av etableringsfrihet. Detta har medfört bl.a. att NO rekommenderat lågprisetableringar i områden där det saknats tillräckliga lågprisalternativ, men också framhållit vikten av att butiksstrukturen skall innehålla olika slags butiker, såväl lågprissom närhetsbutiker. Det är naturligtvis sedan en uppgift för den enskilda kommunen att väga dessa synpunkter mot andra intressen som kan göra sig gällande i det enskilda fallet. Det går inte att generellt uttala sig om vilken tyngd som bör tillmätas de olika aspekterna. Såväl konkurrensoch näringsfrihetsintressen som konsumenternas intressen av lättillgängliga butiker är naturligtvis relevanta i dessa sammanhang. Hur regeringen allmänt ser på dessa frågor framgår mer utförligt av det förslag till ny planoch bygglag som jag tidigare hänvisat till. Vidare räknar jag med att det kommer att ske ett fortsatt utvecklingsarbete beträffande underlaget för kommunernas planering av varuförsörjningen.

Herr talman! Jag vill först tacka för svaret på mina frågor. I min interpellation har jag kort beskrivit den strukturomvandling som f. n. sker inom svensk dagligvaruhandel och de svårigheter som kommunerna har när det gäller att leda utvecklingen mot målet att få ett butiksnät som ger alla konsumenter en god tillgång till service. Låt mig först göra klart att det inte är en omstrukturering som leder till nya typer av butiker eller nya former för distribution av varor som jag är bekymrad över. En sådan är säkert både nödvändig och önskvärd ur konsumentsynpunkt. Även inom det här området måste bl.a. den tekniska utvecklingen tillvaratas. Nej, vad som är allvarligt i den här utvecklingen — och det rör sig ofta om etableringar av ganska stora enheter — är att etableringarna sker i en situation när något behov av ny säljyta inte föreligger. Tvärtom kan hävdas att dagligvaruhandeln har betydande överkapacitetsproblem och att man med dagens kapacitet kan klara en varuförmedling som omfattar ytterligare minst 50 26. Det låga kapacitetsutnyttjandet är således ett problem i sig. De etableringar jag åsyftar kan med en grov indelning sägas bestå av två typer. När det gäller den ena typen söker man etablering i lokaler som byggts för annan verksamhet. Påfallande ofta rör det sig om lokaler för bilhandel. Dessa etableringar leder till en oplanerad splittring av handeln från stadskärnor och bostadsområden till lägen som för tillfället är tillgängliga och billiga. Lägena är trafikorienterade, och dagligvaruhandeln leder till ändrade trafikströmmar. Kommunerna är i allmänhet negativa till sådana etableringar. Företag besvärar sig och anmäler kommunernas agerande till bl.a. NO. I denna typ av etableringar finns också oseriösa inslag, där man struntar i allt vad lagar och regler heter. När det gäller den andra typen av etableringar söker man sig till halveller helexterna lägen, och det är här fråga om nya lokaler avsedda för detaljhandel. Oftast hänger etableringarna samman med stadsplaneändringar där industrimark — i några fall parkmark — omvandlas till mark för handelsändamål. Etableringarna har i allmänhet en säljyta på 1 000-2 000 kvadratmeter och en planerad försäljning motsvarande ca 10 000 konsumenters totala inköp från dagligvaruhandeln. Vilka blir då effekterna av etableringen av dessa storskaliga enheter på en marknad utan egentlig tillväxt? Finansministern säger i svaret att dessa stora enheter inte kan bära sig om inte kundunderlag tas från andra butiker, och att detta leder till försämrade förutsättningar för de senare och i vissa fall till nedläggningar. Det finns enligt finansministern en uppenbar risk för att den här typen av omstrukturering av handeln får konsekvenser som minskar valfriheten och tillgången till en rimlig service. Jag vill säga att jag till fullo instämmer med finansministern och att jag är tacksam att han gjort den bedömningen. Det är samma bedömning som lett till att jag i interpellationen ifrågasätter om inte ett av de mera centrala konsumentintressena nu blivit att hejda utslagningen av dagligvarubutiker som ”ligger rätt”. Nytillskotten skapas ju under en period när vi i stort sett ligger kvar på den efterfrågevolym som gällde för snart ett decennium sedan. En sådan utveckling leder ofrånkomligen till stora ingrepp i det befintliga butiksnätet. I sitt svar säger finansministern vidare att det är oklart i vilken omfattning och i vilken takt etableringar av den typ jag berört kan komma att ske. Det är möjligt att detta är oklart. Men det borde inte vara det. I fackpressen kan man följa vad som hänt och vad som planeras. Jag tycker utvecklingen är tillräckligt oroande för att man skall försöka bringa ökad klarhet i vad som håller på att ske och vilka effekter detta får för konsumenterna. I mitt eget hemlän ser jag på ganska nära håll vad som håller på att ske. Jag vill fråga finansministern om han skulle kunna överväga att som ett första steg ge konsumentverket i uppdrag att nogsamt följa utvecklingen. Det är naturligtvis kommunerna som har ansvaret för planeringen av varuförsörjningen. Och det är givetvis bra att kommunerna får en viss ökad styrningsmöjlighet när den nya planoch bygglagen så småningom har genomförts. Med den erfarenhet jag själv har av kommunal stadsplanering vill jag nog påstå att den nya planoch bygglagen inte bör framställas som något ”Sesam öppna dig” när det gäller att tackla de frågor vi nu diskuterar. Däremot pekar finansministern på en mycket viktig punkt, nämligen beslutsunderlaget för kommunerna i dessa sammanhang. Han räknar med att konsumentpolitiska kommittén skall behandla den frågan. Jag har haft litet svårt att se att detta framgår av nuvarande direktiv, men man kanske kan få fråga om finansministern avser att ge ytterligare direktiv i denna fråga — den är utomordentligt väsentlig. Ett bättre beslutsunderlag för kommunerna skulle sannolikt få större betydelse än smärre formella ändringar i planlagstiftningen. Det är ju så att kommunerna även med dagens planlagstiftning har betydande möjligheter att styra denna utveckling. Men ofta saknas kunskap om detaljhandeln och om konsekvenserna av nyetableringar och vilka förändringar dessa kan komma att medföra i kommunerna. Olika kedjor ger ofta olika information. Neutrala organ som skulle kunna bistå kommunernas planerare saknas tyvärr. Så till min andra fråga som gäller NO:s, näringsfrihetsombudsmannens, agerande. I tre av elva fall har detta gällt mitt eget län Skaraborg. I flertalet fall följer det samma mönster. Företagen vänder sig till NO för att, mot kommunens intentioner, få möjlighet att etablera detaljhandel med dagligvaror externa lägen. I flera fall är det s.k. pirater som struntar i de spelregler som gäller för etablering och försäljning. På detta finns exempel i min egen hemkommun Mariestad. Kommunerna hänvisar till sitt ansvar för samhällsplaneringen genom det kommunala planmonopolet. NO säger att kommunernas tillämpning av planmonopolet är konkurrenshämmande. I pressen förekommer uttalanden från NO:s kansli, som jag skall be att få återge: Byggnadslagstiftningen borde ändras så att kommunerna får mindre möjligheter att påverka detaljhandelsstrukturen. Kommunerna bör bli skyldiga att ta hänsyn till att den fria konkurrensen upprätthålls när de behandlar etableringsärenden. Jag har talat med många kommunalmän som med utgångspunkt i sådana här uttalanden ifrågasätter vilka ambitioner som ligger bakom NO:s agerande på olika håll i landet. Det ankommer naturligtvis inte på mig att värdera vare sig kommunernas eller NO:s agerande. Men jag tycker det är allvarligt, när man från kommunalt håll allt oftare får höra att ”vi kan inte stoppa oönskade etableringar med stöd av planlagstiftningen”, eller när man från den seriösa handeln på en ort ifrågasätter om man längre kan lita på kommunernas stadsplanering. Det vore illa, tycker jag, om sådana uppfattningar breder ut sig. En utveckling liknande djungelns lag på detta område tjänar ingen i långa loppet. Som förlorare står stora konsumentgrupper såsom äldre, handikappade och barnfamiljer utan tillgång till bil och som för sin försörjning med färskvaror är beroende av närheten till butik. Det är ytterst kommunerna som måste ta ansvaret för dessa grupper, men då får inte det kommunala planmonopolet urholkas. Jag skulle vara tacksam om finansministern på den här punkten något förtydligade sitt svar.
Herr talman! Jag tror att Jan Fransson är lika medveten som jag om hur svårt det alltid är att i det enskilda fallet göra en avvägning och en bedömning i dessa frågor. Principiellt kan vi ha mycket klara uppfattningar om det skadliga i att en överkapacitet inom detaljhandeln drivs fram, om hur vissa typer av etableringar, som skenbart ter sig som en utveckling i fråga om detaljhandelns struktur, i stället leder till en försämring av denna struktur.

Jag kan således förstå att man ibland har olika uppfattning. För att klara ut det här med NO:s agerande vill jag säga att jag tycker att näringsfrihetsombudsmannen i ett antal utlåtanden som jag studerat har försökt att göra den avvägning som behövs. NO har försökt att gå balansgång mellan de olika intressen som gör sig gällande och har inte ensidigt drivit att varje etablering, varje ny detaljhandelsenhet, är ett för konsumenterna gynnsamt bidrag till konkurrensen. Man skall komma ihåg att konkurrensfrihetslagstiftningen inte på något mekaniskt sätt definierar begreppet fri konkurrens, utan den tar sikte på att konkurrensen skall vara till nytta för de intressen som det gäller — i det här fallet konsumentintressena. Jag delar nog inte Jan Franssons bedömning att NO:s agerande urholkar det kommunala planmonopolet. Såvitt jag förstår är det fortfarande kommunerna som skall göra olika bedömningar. Deras frihet i detta sammanhang har inte kringskurits på något påtagligt sätt som en följd av NO:s utlåtande. Men uppenbart är att kommunerna har ett stort ansvar när de fattar beslut av det här slaget. Vidare tror jag att vi är eniga om — visserligen tog Jan Fransson inte upp den saken — att distributionsfrågorna, dvs. frågorna om detaljhandelns struktur och varudistributionens förändringar, under ett antal år har ådragit sig otillbörligt litet intresse från statsmakternas sida. I början av 1970-talet lät vi ju genomföra en stor utredning om varuhandelns struktur, den s.k. distributionsutredningen. Ett antal förslag lades fram. Efter regeringsskiftet 1976 lades arbetet med utredningen egentligen åt sidan. Under sex år hände praktiskt taget inte någonting, bortsett från att just konkurrenslagstiftningen reformerades. Jag och övriga medlemmar i regeringen — som ju också har ett ansvar för dessa frågor, framför allt industriministern — har haft anledning att diskutera hur vi skall behandla distributionsfrågorna och hur vi kan lägga grunden till en samhällets distributionspolitik som skulle kunna vara ett stöd för kommunerna. Vi har haft överläggningar med konsumentverket som har samma bekymmer som vi. Man har nämligen mycket dåliga kunskaper om det som händer, om varför det händer och om konsekvenserna av det inträffade. I första omgången är det min förhoppning att den konsumentpolitiska kommittén i sitt arbete skall kunna ange riktlinjer för konsumentverkets arbete och naturligtvis för hur konsumentpolitiken skall utformas på detta område. Jag vill dock tillägga att vi från regeringens sida inom en snar framtid kommer att ägna frågan uppmärksamhet för att utröna hur vi åtminstone skall kunna höja kunskapsnivån och hur vi skall gå vidare med denna fråga. Slutligen: Att uttala sig på ett sådant sätt som Jan Fransson gjorde i fråga om den nya byggoch planlagen är kanske att undervärdera de förändringar som genomförts. I sista hand kommer det att bli kommunernas förmåga att ta ansvar för dessa beslut och deras vilja att föra en konsekvent och långsiktig politik som avgör om den nya lagstiftningen får någon praktisk innebörd. Alternativet till den väg som vi f.n. följer när det gäller kommunernas inflytande i dessa frågor är att släppa principen om näringsfrihet och övergå till en ganska omfattande och antagligen mycket svårbemästrad reglering i lagstiftningsform av etableringsfrågorna. Jag tror att inte heller konsumenterna vore betjänta av att behandlingen blir mer byråkratisk än f.n.
Herr talman! Jag delar naturligtvis Kjell-Olof Feldts uppfattning om att det är en grannlaga avvägning som kommunerna har att göra när det gäller å ena sidan konkurrens och näringsfrihet och å andra sidan andra samhällsintressen, inte minst de konsumentpolitiska. Men vad som har upprört mig och många med mig är när företagare först åsidosätter olika gällande lagar, t.o.m. blir bötfällda, och sedan hemställer om att näringsfrihetsombuds mannen med något uttalande skall ge dem stöd gentemot kommunen, när man från kommunens sida försöker komma till rätta med dessa problem. Det är närmast detta som ligger bakom min fråga beträffande näringsfrihetsombudsmannen. Inte heller jag har den uppfattningen att näringsfrihetsombudsmannens agerande har urholkat det kommunala planmonopolet. Man måste slå fast att NO:s agerande i det här sammanhanget kan bli enbart rekommendationer till kommunerna. Men tyvärr har man, som jag försökt beskriva tidigare, uppfattat detta som en urholkning av kommunernas planmonopol. Beträffande utvecklingen av detaljhandeln mot stora enheter och effekterna av den utvecklingen har det, som också Kjell-Olof Feldt nämner, inte saknats utredningar. För några decennier sedan gällde det att få fart på rationaliseringen inom handeln. Distributionsutredningen på 1970-talet hade däremot som syfte att motverka den utslagning av butiker, bl.a. i glesbygd, som så att säga låg nära konsumenterna. När finansministern säger att regeringen nu överväger hur man skall tackla dessa problem, vill jag tolka det som ett konstaterande av att vi inte har dragit de slutsatser av distributionsutredningen som vi kanske borde ha gjort. Det är ett bra besked från finansministern att man inom regeringen kommer att ägna dessa frågor större uppmärksamhet. Det oroande är att utvecklingen går så oerhört snabbt. Det är därför som jag knappast tror att vi kan invänta planoch bygglagen. Om den här utvecklingen fortsätter — och allt tyder på det — aktualiserar det en annan aspekt bakom min första fråga, nämligen om man inom detaljhandeln kommer att gå över till en ännu mer renodlat kostnadsanpassad prissättning, innebärande att varje enhet skall bära sina egna kostnader. Såvitt jag förstår finns det i dag inom samtliga detaljhandelsblock någon form av solidaritet mellan stora och små, lönsamma och olönsamma butiker, oavsett om dessa transfereringar sker i partiledet eller i detaljistledet. Jag skulle vilja påstå — och jag har en viss erfarenhet av verksamheten — att det är därför som vi har så många olönsamma butiker, som så att säga ligger rätt för att trygga närservicen i tätorter och glesbygder. Det är mitt län ett bra exempel på. Här spelar naturligtvis även det statliga stödet en roll. Det tillkom just för att uppfylla målet att alla medborgare med en rimlig insats av tid och eget arbete skall ha tillgång till viktiga varor. Men kommer vi att kunna upprätthålla den här målsättningen?

Skall vi fortsätta med ett kraftigt utökat statligt stöd, eller skall vi med hjälp av andra åtgärder motverka den här utvecklingen? För min del bedömer jag att den på lång sikt kommer att bli förödande för konsumentintresset om ingenting görs.

Herr talman! Ulla Tillander har ställt följande fråga till mig: Anser verkligen socialministern att resultatet av avtalsrörelsen kan påverka behovet av familjepolitiska reformer? Som svar på Ulla Tillanders fråga vill jag anföra följande. Jag anser inte att resultatet av avtalsrörelsen förändrar behovet av ett förbättrat ekonomiskt stöd till barnfamiljerna. Det regeringsförslag som nyligen lämnats om en kraftig utbyggnad av det ekonomiska stödet till barnfamiljerna torde eftertryckligt dementera att jag hyst en sådan uppfattning. 129 Förslaget innebär att barnbidraget från den 1 januari 1985 höjs med 1 500 kr. per år och barn till 4 800 kr. Motsvarande höjningar görs av studiebidrag och flerbarnstillägg. I fortsättningen kommer barnbidraget att betalas ut varje månad. Vidare förbättras bostadsbidragen. Garantinivån i föräldraförsäkringen höjs från 37 kr. till 48 kr. per dag. Stöd motsvarande bidragsförskott kommer vidare enligt förslaget att utgå till ensamstående med gymnasiestuderande barn mellan 18 och 20 år och till ensamstående adoptivföräldrar.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret på min fråga. När jag ställde frågan visste ingen om det över huvud taget skulle komma ett förslag från regeringen om familjepolitiken. I budgetpropositionen fanns det inget förslag, och någon särskild proposition var inte heller aviserad. Hade regeringen då budgetpropositionen skrevs ansett att frågan om barnfamiljernas ekonomi var en angelägen fråga, borde det nog ha avsatt sina spår i budgeten. Nu har trots allt regeringen lagt fram ett förslag. Man hade helt enkelt inget annat val. Tomhäntheten var alltför iögonenfallande, jämfört med oppositionspartierna. Därför är det inte för mycket sagt att oppositionspartierna i den här frågan har drivit minoritetsregeringen framför sig. Att stå emot ett så massivt krav på åtgärder blev helt enkelt politiskt omöjligt. Det förstod säkert också socialministern som den skicklige taktiker som han är känd för att vara. Det förslag som nu föreligger efter alla de påstötningar som fick regeringen att agera har sina förtjänster — det skall villigt erkännas. Att barnbidraget måste höjas är för oss i centern en självklarhet. Det föreslår vi också. Detsamma gäller flerbarnstillägget. I båda fallen är det fråga om stödformer vilkas upphovsrätt finns hos oss. Detsamma kan man säga om höjningen av garantinivån från 37 kr. till 48 kr. Denna åtgärd från regeringens sida är i sin tur ett erkännande av vårdnadsersättningens princip om lika ersättning åt alla. Denna ersättning har man förbättrat, och man kan inte förbättra en sak som man ogillar och egentligen vill avskaffa. En annan sak är att vi anser att det här också borde sträckas ut i tiden. De tre månader som det gäller är alldeles för kort tid. En utbyggnad av vårdnadsersättningen finns det ett starkt behov av. En sådan utbyggnad föreslår vi också. Att det efter alla om och men föreligger ett förslag är alltså en omständighet som regeringen inte kan tillskriva sig hela äran av. Det grundläggande felet med förslaget är att det framläggs för sent. Dyrbar tid har gått förlorad. Barnfamiljerna är enligt många beräkningar de som förlorat mest på regeringens politik. Jag tänker på borttagandet av livsmedelssubventionerna, höjningen av momsen, skattehöjningar osv. Regeringens dröjsmål med en kompensation för allt detta är därför en gåta. Att socialministern inte svävade i okunnighet om den försämrade ekonomin för familjer med barn, i synnerhet de familjer där bara en förvärvsarbetar, såg vi honom många gånger i TV betyga. Därför måste motiven för uppskjutandet av denna kompensation ha varit mycket starka. Vilka motiven än var — inte var det till fördel för familjer med barn.

Herr talman! Socialministern säger att det är viktiga åtgärder som regeringen har föreslagit. Men det är också en viktig punkt att de inte träder i kraft förrän den 1 januari 1985. Många olika åtgärder som regeringen har vidtagit har försämrat för barnfamiljerna. Jag tänker på borttagandet av livsmedelssubventionerna, den höjda momsen, höjda skatter och höjda levnadskostnader över huvud taget liksom på taxehöjningar ute i kommunerna på barnomsorgens område som åtföljer det nya statsbidragssystemet. Alla dessa åtgärder kan kallt konstateras med hjälp av summering i konsumentverkets statistik. Detta kan ingen förneka, inte heller Sten Andersson. Under socialdemokraternas första regeringsår har detta medfört ökade kostnader för en tvåbarnsfamilj på ca 11 000 kr. Det finns faktiskt ett samband mellan den försämring för barnfamiljerna som konsumentverket har konstaterat och regeringens uppseendeväckande passivitet. Det fanns inget förslag i budgetpropositionen, och ingen senare proposition aviserades heller. Det är ett faktum att regeringen bjuder över, sedan samtliga oppositionspartier har lagt fram sina förslag om förbättringar för barnfamiljerna. Jag tycker i och för sig att flera av de förslag som har kommit är bra, men det är en omtanke som är väldigt hastigt påkommen. Den heta viljan att vara bäst och snällast borde ha lett till att man också handlade raskast.

Herr talman! Jag vill påpeka för socialministern att vi alltid såg till att de svaga grupperna i samhället kompenserades när vi under vår tid i regeringsställning vidtog besparingar. Enligt konsumentverkets beräkningar har, som jag sade tidigare, årskostnaderna för en tvåbarnsfamilj stigit med 11 000 kr. bara under det första socialdemokratiska regeringsåret. Därför var det naturligtvis med förvåning som jag såg att det i budgetpropositionen inte fanns något förslag. Inte heller aviserades det någon proposition under detta år. Regeringen hade helt enkelt inte tänkt lägga fram ett förslag förrän valåret 1985. Det kommer alltså inte att hända något för barnfamiljerna i år. Från centerns sida lade vi redan från början fram förslag om höjda barnbidrag, flerbarnsstöd och vårdnadsersättning.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

Herr talman! Faktum kvarstår: när vi i början av året, under den allmänna motionstiden, väckte vår motion om familjepolitiken, förelåg det inget förslag från regeringen. Någon proposition var inte heller aviserad. Socialdemokraterna har talat vitt och brett om åtgärder, men hela tiden skjutit på verkställandet.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

Ibland kan det vara fråga om tillfälliga insatser, men oftast handlar det om hjälp och stöd livet ut. För att slå vakt om de förståndshandikappades rättigheter, som de inte alltid själva har förmåga att bevaka, finns den omsorgslag som tillkom 1967. Den innebar att landstingen eller landstingsfri kommun skulle se till att de som omfattas av lagen får de särskilda omsorger och den service de har rätt till — att kunna bo som vi andra, att få gå i skola, att få ha ett arbete och att kunna delta i en meningsfylld fritidssysselsättning. När Rune Gustavsson som dåvarande socialminister tillsatte den statliga omsorgskommittén var det i syfte att utifrån hittills gjorda erfarenheter gå vidare och framför allt vad gäller habiliteringsområdet också söka samarbete med andra handikappgrupper. Efter flera års utredningsarbete lade omsorgskommittén fram sitt betänkande i juni 1981. Efter sedvanligt remissarbete förväntades en proposition under hösten 1982, men i socialdepartementet har man i stället tillsatt en arbetsgrupp för fortsatt beredning av betänkandet. Denna beredning har nu pågått ganska lång tid, och det tycks föresväva departementet att det inte är speciellt bråttom med denna fråga. Men jag vill faktiskt med bestämdhet påstå att det har varit bråttom länge nu. Fortfarande har ingen proposition aviserats, och ibland undrar man med oro om det över huvud taget kommer någon sådan. Att det snart kommer ett regeringsförslag är viktigt, inte minst därför att en del landsting och omsorgsstyrelser har gått händelserna i förväg och börjat tillämpa en del av förslagen i betänkandet från omsorgskommittén. Utifrån den erfarenhet jag har som ordförande i en omsorgsstyrelse vet jag också att arbetet med revidering av omsorgsplaner blir behäftat med många antaganden och oklarheter så länge vi inte har en ny omsorgslag. Det som verkligen ger anledning till oro i väntan på den nya lagen är den olikartade utveckling som kan befaras bli följden för detta handikappområde. Risken finns då att kvaliteten på de särskilda omsorger som måste finnas för de psykiskt utvecklingsstörda blir beroende av vad varje enskild omsorgsstyrelse kan få förståelse för hos de ekonomiskt ansvariga inom landstingen. Många tusen handikappade behöver en ny omsorgslag. Vi som sitter i beslutsfattande ställning behöver en ny lag. Regeringen har dröjt månad efter månad med att presentera ett förslag. Alla väntar vi med spänt intresse, och det skulle vara värdefullt om socialministern kunde ange ungefärlig tidpunkt för detta.